Herr talman! Jag är mycket glad över att fru Hörnlund berörde dessa frågor, ty man kan inte klart säga att inte miljöns utformning hör hemma i riksdagen. Jag drog parallellen mellan vilka utrymmen vi i miljöutformningen ägnar bilarna och de utrymmen vi ägnar barnen. Givetvis kan man säga att byg gandet av garage är en rent kommunal angelägenhet, men jag tror att fru Hörnlund är lika medveten som jag om att det har blivit en beklaglig vana i detta land att till bostäder skall höra obligatorisk bilplats, garage eller annan skyldighet att hyra ett utrymme som är avsett för bilen. Dessa utrymmen är genom husbyggarens försorg i stor utsträckning försedda med uppvärmningsanordningar för bilen. Detta är en kostnad som läggs på hyresgästen. Min jämförelse gällde dessa kostnader och de kostnader vi lägger på miljöutformningen för barnen. Jag ville ta ett exempel som var nytt och som ändå gick att jämföra med våra obligatoriska kostnader för bilen. Jag är glad över att fru Hörnlund nämnde denna sak så många gånger, därför att därigenom är det möjligt att en för barnen så väsentlig fråga som att kunna leka ute under angenäma former tas upp i en allmän debatt, kanske utanför denna kammare. Dessutom vill jag erinra om att riksdagen bestämmer över forskningen på detta område. Det är denna forskning som härifrån beviljas statsanslag och den har alltför mycket begränsats till själva servicen. Jag är precis lika övertygad som fru Hörnlund om behovet av service, inte minst för de förvärvsarbetande mödrarna. Det sade jag också ursprungligen, men jag tillade att servicen inte får bli ett medel för att få ut mödrarna på arbetsmarknaden. Servicen skall finnas tillgänglig och betalas av dem som vill använda den. Mitt danska exempel visade att 70 procent av mödrarna inte kunde använda erbjuden service därför att den ställde sig för dyr. Det blev billigare att vara hemma och sköta sitt eget hushåll. Den situationen måste vi diskutera och vi måste gemensamt finna möjligheter att ordna det bättre. Detta ville jag också säga med mitt anförande.

Herr talman! Som alla andra i kammaren lyssnade jag i går med stort intresse till statsminister Erlanders tal. Efter socialdemokraternas betydande valframgång motsåg jag ett försök från statsministern att höja sig över den litet småskurna debatt som han och andra socialdemokrater hade presterat under valkampanjen. Jag hoppades på ett större grepp med inslag av, skall vi säga, statsmannalik hållning. Jag tror inte att ens den ivrigaste socialdemokrat i kammaren vill påstå att herr Erlander presterade ett sådant anförande.

Den centrala tanke som det gällde att diskutera var ju denna: Skall 1968 års folkopinion bli avgörande för vem som har regeringsmakten eller skall det vara 1958 eller 1962 års folkopinion — den som i huvudsak ligger bakom första kammarens sammansättning? Detta är en principiell demokratisk fråga, som onekligen förtjänar ett betydande intresse. Partichefen Tage Erlander tog här den ställningen, att han för sin del förbehöll sig att utnyttja de möjligheter som konstitutionen ger honom och avstå från alla de möjligheter konstitututionen ger att beakta årets opinion. Han skulle utnyttja möjligheterna genom att hålla sig kvar med hjälp av den gamla folkopinionen. Han avböjde bestämt att göra någon utfästelse som innebar att man inom konstitutionens ram skulle låta 1968 års valresultat bli avgörande. Detta innebar bl.a. att 900 000 unga väljare, som inte haft någon möjlighet att påverka första kammarens sammansättning, i så fall skulle riskera att berövas varje inflytande på vem som skulle ha regeringsmakten under de kommande åren. Det går inte för Tage Erlander att genom att tala kritiskt om mandatexercisen komma ifrån det faktum, att det här rör sig om en viktig principiell demokratisk angelägenhet som väl förtjänar att diskuteras. Nu blev frågan efter valet tyvärr inte aktuell på grund av den socialdemokratiska framgången. Rent principiellt var det emellertid synnerligen berättigat att resa detta spörsmål. Herr Erlander var ganska illa till mods under den debatten — tydligen insåg han själv att det gällde en central demokratisk fråga. För övrigt utmärktes statsministerns anförande i dag av att han upprepade en del grundlösa beskyllningar mot oppositionen. Jag skall bara ge ett exempel för att belysa detta. Herr Erlander talade om fondbildningen i AP-försäkringen och sade att den hade han och hans parti genomfört under motstånd från herrarna. Vi skulle alltså ha varit motståndare till fondbildningen. Sanningen är i stället den, att med folkpartiets lösning av pensionsproblemet skulle fonden blivit större. Det var för att vi arbetade för ett system med något större fondbildning som pensionerna efter vissa år enligt vårt förslag skulle stiga i något lång sammare takt än enligt det socialdemokratiska förslaget. Däremot skulle pensionerna enligt vårt förslag under de första åren ha stigit något snabbare. Detta var det förslag som socialdemokratiska kritiker med herr Erlander i spetsen hånade oss för. Nu låtsas man som om socialdemokraterna allena ville ha ett system med stor fondbildning medan man i själva verket kritiserade oss för att vi föreslog eit system som skulle ge ännu större fondbildning. Detta är ett exempel på en debatteknik som jag inte tror för framåt. Herr talman! Huvudinnehållet i herr Erlanders anförande var att vi behöver »ett starkt samhälle», varmed han i huvudsak menade en stark statsmakt, som till sitt förfogande hade en kraftigt växande andel av nationalinkomsten. Ett parti, som inte oförtrutet vill vara med om att öka denna andel och därmed minska den andel av inkomsten som människorna själva kan förfoga över, förklarades vara motståndare till ett starkt samhälle. Får jag göra några reflexioner? Nu vet vi alltså att svensk socialdemokrati bestämt uttalat sig för en fortgående höjning av skattetrycket. Den begränsade höjning av den andel av nationalinkomsten, som samhället kan få till sitt förfogande vid ett oförändrat skattetryck genom att inkomstnivån stiger och på grund av att skatterna är progressiva är inte nog. I så fall skulle herr Erlander inte ha kritiserat oppositionen på det sätt som han gjorde. Nej, det skall vara en så snabbt stigande andel av nationalinkomsten, att den endast kan komma till stånd genom en fortgående ökning av skattetrycket. Detta är ett viktigt besked — det gavs tyvärr inte med samma klarhet under valkampanjen, där tvärtom de ledande regeringsrepresentanterna svängde sig i denna fråga. Men ett samhälle kan stärkas också genom en snabb ekonomisk utveckling. I mer allmän bemärkelse får vi ett star kare samhälle genom att medborgarnas stora massa får en bättre ekonomi. Det ger dem ökade möjligheter att kosta på sig t.ex. en bra bostad. Samtidigt stiger då statsinkomsterna snabbare även vid oförändrat skattetryck på grund av att skatteunderlaget blir större. Herr Erlander talar som om man alltid kunde hävda, att staten disponerar resurserna bättre än enskilda, varför staten måste ha en väsentligt och — tycks det — ständigt växande andel av nationalinkomsten till sitt förfogande. Det är klart, herr talman, att samhället behöver växande resurser för sjukvård, socialvård, undervisning och en del andra ting. Men även på några sådana områden kommer vi i Sverige nog i ett läge, där vi måste finna möjligheter att låta människorna mer direkt uttala sin uppfattning om den hastighet, med vilken vissa åtgärder bör vidtas. Jag tror att vi kan bygga ut den svenska demokratin genom att ge medborgarna, som ju är konsumenter av offentliga tjänster, större möjligheter att ge sin mening till känna. Men jag vill bestämt deklarera att jag tror, att vi på de nyssnämnda områdena i stort sett kommer att behöva en betydande expansion. I strävandena att åstadkomma ett gott samhälle behövs emellertid inte bara åtgärder som kräver stora och nya statsutgifter. Herr Erlander tycktes vara alldeles hypnotiserad av den sidan av den offentliga verksamheten, som kräver ökade statliga utgifter — i ett fast penningvärde räknat. Får jag ta upp några viktiga sidor i ett starkt och gott samhälle? Ta demokratiseringen — den författningsreform, om vilken vi nästa år skall fatta definitivt beslut. Den gör folket mer till herre i eget hus och förhindrar att en gammal folkopinion på det sätt som skett under hela efterkrigstiden utövar ett fördröjande inflytande. Jag syftar kort sagt på enkammarreformen! Nog är det en viktig reform för att skapa ett gott och starkt demokratiskt samhälle, och den medför inga stora utgifter. Eller tag företagsdemokratin med allt vad den innebär! Eller tag omsorgen om människornas frihet och oberoende gentemot de styrande! En långt driven ekonomisk och politisk maktkoncentration i de styrandes händer — en sådan riskerar man i viss mån om man går för hårt fram med en ökning av den offentliga sektorn — minskar ju medborgarnas oberoende. En alltför stor central makt är en fara för att medborgarna blir mindre oberoende och självständiga än de eljest skulle kunna vara. Här finns alltså en viss motsättning mellan önskemålet om det goda samhället och önskemålet om en ständigt tilltagande offentlig sektor. Det är en mycket viktig avvägning — man kan ingalunda som herr Erlander gjorde tala om att det är självklart att man skall ha en snabbt växande offentlig sektor. Jag upprepar att den naturligtvis kommer att växa; men att herr Erlanders uttalande var alltför ensidigt måste vara uppenbart för alla. Eller ta den fulla sysselsättningen!

En klok ekonomisk politik ger ökad trygghet genom den tryggare sysselsättningen. Det kostar inte statskassan pengar — det ger tvärtom statskassan pengar genom att den högre sysselsättningen ger högre nationalinkomst. Man får i själva verket på den vägen medel, med vilka man kan finansiera den del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som onekligen kräver en del statliga utgifter — jag tänker då på beredskapsarbeten av olika slag, bidrag till flyttningskostnader till arbetskraften etc. Det är märkligt, herr talman, att socialdemokraterna under de senaste åren till stor del skjutit problemen om den fulla sysselsättningen åt sidan. Trodde de verkligen för ett par år sedan att det problemet var för lång tid framåt tillfredsställande löst? Det verkar nästan så. De blev tagna med överraskning när sysselsättningen 1967 gick ned delvis under inflytande av en internationell konjunkturförsvagning, delvis på grund av en felaktig svensk ekonomisk politik. Deras intresse för den allmänna sysselsättningsförsäkringen var till en början, som vi alla vet, mycket svalt. Det var mittenpartierna som drev fram den allmänna sysselsättningseller arbetslöshetsförsäkringen — hur man nu vill benämna den — och sedan kom socialdemokraterna springande efter för att vara med. Den aktiva konjunkturpolitiken, som herr Erlander nu talade nästan ironiskt om såsom varande en trettiotalsuppfinning — som han naturligtvis tillskrev socialdemokraterna som allt annat gott — hade man tappat ur sikte 1967 och i början av år 1968. Det är nu alldeles uppenbart att det hade behövts en mer expansiv allmän ekonomisk politik under 1967 och i början av år 1968. Vad berodde det på att socialdemokraterna var så passiva när det gällde denna allmänt sysselsättningsstimulerande politik? Jag vet inte. Jag tror att förklaringen psykologiskt delvis är den att man blivit så förtjust i de selektiva, punktvis insatta åtgärderna att man litet grand hade tappat intresset för den allmänna expansionspolitiken och inte i tid uppmärksammade när den behövt tillgripas. Man är allmänt förtjust i samhällets intervention, och detta predisponerar i viss mån socialdemokraterna att göra en felaktig bedömning. Den selektiva politiken ger statlig dirigering, och det tycks tilltala många socialdemokrater, medan den mera all männa, aktiva konjunkturpolitiken skapar gynnsamma förutsättningar för produktion och sysselsättning över hela fältet. Det är alldeles klart att selektiva åtgärder skall ingå som ett viktigt led i politiken. Därom råder enighet. Men det är uppenbart att grunden skall läggas av den allmänna sysselsättningsfrämjande politiken. Under senare tid, särskilt det senaste året, har det, herr talman, kommit in ett nytt inslag i den socialdemokratiska diskussionen på denna punkt.

Här har vi, tycker jag, om inte pudelns kärna så i alla fall kärnan i en av herr Wickmans pudlar som jag inte riktigt vet hur många de är — två eller tre. Han tycks utan större olust bedöma ett läge där sysselsättningen är för låg, därför att det ger honom möjligheter att därmed motivera att staten skall starta nya företag för att öka sysselsättningen, men härmed menar jag inte att herr Wickman inte önskar att Sveriges folk skall ha arbete — det gör vi alla. Jag menar att han har förskjutit sitt perspektiv en hel del. Här finner vi alltså ett nytt socialdemokratiskt argument för statlig företagsamhet och statlig intervention. Man började för många årtionden sedan med att säga att staten skulle äga produktionsmedlen, i alla fall de mest vä sentliga. Därmed skulle också staten sköta en mycket stor del av företagsamheten. Sedan fann man att detta med statliga företag kanske inte var någon lämplig linje att driva. Då gick man över till att säga: Staten skall dirigera genom en regleringsapparat, varigenom man ser till att samhällsintresset blir respekterat så att den enskilda företagsamheten inte kommer att handla på ett olämpligt sätt. Men denna regleringssocialism blev ganska fort impopulär på grund av kristidens regleringar under andra världskriget och efteråt, vilka lärde människorna att en sådan där regleringsapparat i hög grad betyder sand i maskineriet och alltså inte för till det önskade resultatet, allra minst till en snabb ekonomisk utveckling. Sedan hamnade man på en tredje linje, som jag vill kalla för kapitalmarknadssocialism.

Nu fortsätter man tydligen på denna tredje väg men utan entusiasm, tycks det. Diskussionen om investeringsfonden och sedan bl a. om investeringsbanken som ju skulle ges en viss monopolställning ledde kanske till någon betänksamhet på grund av vår kritik, då vi frågade varför man inte skulle ha konkurrens på lika villkor på kapitalmarknaden. Nu håller man alltså på att komma in på den fjärde linjen, om herr Wickman och andra får råda. Nu skall man åter ha statlig företagsamhet — men med en sysselsättningspolitisk motivering. Herr Wickmans famösa 25 procent har, herr talman, redan diskuterats, och jag skall inte närmare gå in på den saken. Det var ju inget löfte att det skulle vara ett direkt mål, men herr Wickman tyckte i alla fall att det inte var något fel om vi i stället för 5 procent tänkte oss ungefär 25 procents statlig företagsamhet. Man kan säga att cirkeln slutits i den socialistiska piruetten när socialdemokraterna nu kommit tillbaka till den statliga företagsamheten, detta efter att piruetten ett slag tycktes innebära en rörelse ut i periferin. Vi har frågat om många ting, men, herr talman, tiden räcker inte för att diskutera statlig företagsamhet i allmänhet. Bl. a. har vi frågat om socialdemokraterna är villiga att acceptera konkurrens på lika villkor, när inte alldeles speciella omständigheter är för handen. Vi får aldrig något svar på den frågan. Skall det vara privilegier för den statliga företagsamheten med avseende på finansieringen när det är ont om kapital, när det gäller avsättningsmöjligheter m.m.? Ja, frågan ställs och ställs återigen av alla oppositionspartierna i denna kammare, men svaret tycks utebli. Får jag, herr talman, göra ett litet inpass beträffande sysselsättningen. Under valkampanjen passade herr Sträng och herr Geijer på att i TV vid två tillfällen misstänkliggöra folkpartiet — det var ju avsikten — och i synnerhet mig genom att säga att jag en gång för en del år sedan uttalat mig för 95 procents sysselsättning, d.v.s. 5 procents arbetslöshet. Varför tror ni de drar upp ett yttrande av denna art om inte för att just misstänkliggöra? Men, herr talman, jag vill gärna slå fast, att den socialdemokratiska regeringen under högkonjunkturen åren närmast före andra världskriget genomsnittligt hade en arbetslöshet på 10 procent, men då kom man inte med några syndabekännelser och några uttalanden om att det var orimligt.

Det som jag föreslog karakteriserades alltså i det socialdemokratiska huvudorganet som det bästa som allmänt ansågs uppnåeligt vid den ifrågavarande tidpunkten. Det var ju också oerhört mycket bättre än regeringens siffra några år dessförinnan. Nu när allas vår ambitionsnivå av kända skäl har stigit så mycket vill socialdemokraterna använda sådana lösryckta siffror i syfte att misstänkliggöra folkpartiets, och särskilt min, vilja att skapa en hög och jämn sysselsättning. Redan för 20 år sedan uttalade jag emellertid att vi borde kunna sträva efter och uppnå 97 procents sysselsättning, om vi hade en väl utbyggd arbetsmarknadspolitik. Jag kan tillägga att finansminister Per Edvin Sköld så sent som omkring år 1954 var fullt tillfredsställd med en sysselsättning som, beräknad enligt dagens arbetsmarknadsstatistiska metoder, skulle ha inneburit något lägre sysselsättning än 95 procent. Men detta talar man inte om, ty då kan man inte misstänkliggöra ett oppositionspartis ärliga vilja att skapa en hög och jämn sysselsättning. Herr talman!

Men det var de socialdemokratiska propagandisterna fjärran att under valkampanjen iaktta ett sådant gentlemannalikt uppträdande. Till snedvridningen av debatten med verkade också herr Erlanders upprepade påståenden att oppositionspartierna inte hade något program. Den saken är redan bemött, och jag kan här bara hänvisa bl.a. till mittenpartiernas riktlinjer för samhällsutvecklingen. Jag vill emellertid också erinra om att t.o.m. i TV programmet om Tage Erlander efter valet — som avsåg att ge en välvillig bild av statsministern, och ingalunda vill jag kritisera det förhållandet — lades ett yttrande i herr Wedéns mun vilket återgavs som något väsentligt från Tage Erlanders valkampanj. Herr Wedén hade enligt statsministern sagt ungefär så här: Vi vill ha makten, men vi vet inte vad vi skall använda den till. Det var alltså inte herr Erlanders omdöme det gällde, utan yttrandet tillskrevs herr Wedén, som alltså skulle ha erkänt att han inte visste vad vi skulle använda makten till. Kan det bli en meningsfylld diskussion av något sådant? Herr Erlander säger att vi inte ville diskutera utvecklingen av samhället och dess konstruktion. Sven Gustafson i Göteborg har emellertid redan påpekat att socialdemokraterna själva inte publicerade sitt näringspolitiska program i dess helhet före valet, vilket vi däremot gjorde i folkpartiet. Vi emotser gärna en jämförelse mellan de programmen. Och om den diskussionen uteblev var det alltså socialdemokraternas fel snarare än vårt. Sedan fick finansminister Sträng i går frågan huruvida han inte nu ändå kunde närmare ange det socialdemokratiska näringspolitiska programmet, som ju är ganska allmänt formulerat. Herr Sträng svarade då att det kunde han inte göra. Man kan inte säga något mera konkret, sade han. Men kan man då vänta mera konkretion av oppositionen, som ju saknar tillgång till Kungl. Maj:ts stora kansli? Kan man begära mera av ett oppositionsparti före valet än man kan begära av sig själv t.o.m. efter valet? Vad företagsdemokratin beträffar — som onekligen är en framtidsfråga — har vi under årens lopp publicerat flera skrifter. Men vad blev svaret i går om den socialdemokratiska inställningen i det fallet, ett svar som tidningarna i brist på annat i dag har slagit upp? Jo, svaret är att regeringen har för avsikt att tillsätta en kommitté. Tänk vilken handlingskraft! På hösten 1968 är man beredd att tillsätta en kommitté om företagsdemokratin. Inget ont i det, men som grund för statsministerns försök att monopolisera och förklara att socialdemokraterna är det parti som verkligen vill ange hur samhället skall utvecklas — vilket oppositionen alltså inte gör — måste det väl ändå sägas vara i mattaste laget.

Nej, det gör han förvisso inte och ingen annan heller. Men ingen har heller påstått något sådant. När vi har kritiserat bristerna i samhället har det varit bl.a. å de bostadslösas vägnar och t.ex. med tanke på de handikappades begränsade möjligheter. Vi har hänvisat till förhållandena för de sjuka i vårdköerna och mycket annat. Herr Erlander måste ju själv för att förebygga denna kritik i någon mån också nämna dessa grupper. Härvidlag finns det tydligen allvarliga brister, och det är dessa som vi tagit upp till en långvarig och konstruktiv kritik. Men herr Erlander glömde en sak, och det är det som gör att jag nu tar upp hela denna fråga. Han glömde att mannen i fråga faktiskt har bil och sommarstuga, d.v.s. produkter som framställs av det enskilda näringslivet. Men de som lider av brister i sam hället — de som inte har bostad, inte kan få vård på sjukhus etc. — måste konstatera att dessa brister har uppkommit på områden där staten har huvudansvaret för utvecklingen. Det är den statliga bostadspolitiken, i huvudsak den statliga utbildningspolitiken på sjukvårdsområdet samt statens oförmåga att lösa problemen härvidlag, som gör att vi har dessa långa och dystra köer. På de områden där vi har ett enskilt näringsliv kan man alltså finna sin bil, sin sommarstuga etc. På de områden där staten har ansvaret — även inom utbildningsväsendet förekommer det köer — framträder däremot bristerna starkt. Om statsministern skulle tala med en grupp av människor, som känner av dessa brister, skulle han därför inte kunna använda detta samtal som ett argument för hur väl samhället skött sig och hur illa det går när det enskilda näringslivet inte dirigeras av staten, såsom han ju antydde något senare i sitt anförande. Jag undrar om inte någon eftertanke kring dessa fakta skulle få herr Erlander att inse hur ensidig hans beskrivning av samhällets problematik var när han i går så envetet stirrade på behovet av en ständig och väsentlig ökning av den offentliga sektorn. Jag upprepar än en gång att denna sektor bör växa, särskilt på t.ex. vårdområdet, men den offentliga sektorns växande andel är uppenbarligen inte en helt dominerande del av problemen inom samhällsutvecklingen. En snabb stegring av den offentliga sektorns procentuella andel av nationalinkomsten kan därför inte, såsom herr Erlander tycktes göra, anges såsom huvudvillkoret för goda levnadsförhållanden för människorna. Dessa får sina bostäder, bilar, sommarstugor och mycket annat, om de själva kan disponera över inkomster i tillräcklig omfattning och om näringspolitiken skyddar deras sysselsättning. Det är alltså många väsentliga avsnitt som är beroende av att människorna själva får disponera en inte alltför ringa andel av inkomsterna. Beträffande den ekonomiska utvecklingen antydde regeringens talesmän att staten nu hårdare skulle inrikta sig på utvecklingsarbetet inom = forskningen och andra sådana områden. Jag vill bara hänvisa till de förslag, som vi under åratal lagt fram om att staten skulle ställa ökade belopp till förfogande för forskningen, t.ex. genom forskningsråden. Man skulle kunna fråga ett antal vetenskapsmän, om de anser att det varit en klok fördelning av de statliga anslagen att satsa en så oerhört dominerande del på atomenergin, varvid man gått in för ett system som visat sig tills vidare icke kunna ekonomiskt användas. Nu har arbetet lagts över på ett halvstatligt företag, som i varje fall tills vidare kommer att arbeta med ett annat system. Man skulle kunna fråga om de anser att det varit riktigt att ge så litet pengar till forskningen i övrigt och så mycket till denna atomenergiforskning. Jag undrar om herr Erlander skall kunna leta upp mer än några enstaka personer — rena undantagsfall — som vill säga att detta varit en klok fördelning. Staten har här gjort en felbedömning, liksom det varit en felbedömning när socialdemokraterna avslagit liberala motioner som skulle ge företagen större möjligheter att satsa på forskning. Nu säger man att staten skall se till att investeringarna i landet — även de enskilda — går dit där de är mest utvecklingsfrämjande. Men vem kan bäst bedöma det? Jag behöver bara nämna det famösa exemplet med herr Langes nej till Volvo som inte skulle få låna i utlandet för vissa investeringar i utlandet, därför att det var barnsligt att tro att Volvo skulle kunna exportera bilar till Förenta staterna. Nu är Volvo den största exportören till Förenta staterna bland alla våra företag. Men låt mig ta upp ännu en sida av herr Erlanders anförande. Han sade att trygghetspolitiken inte kan skiljas från näringspolitiken och att den därför måste skötas av samhället i samverkan med företagen. Ja, det är väl alldeles självklart. När herr Erlander låtsar att detta var en kritik av oppositionen, så slår han in öppna dörrar. Folkpartiet — och även övriga oppositionspartier — har ju år efter år predikat att den första försvarslinjen för en tryggad sysselsättning går inom företagen. Starka företag kan ge de anställda sysselsättning även i svaga konjunkturer på ett annat sätt än svaga företag kan göra. Vi har ju framhållit att för mycket inflation sänker konkurrenskraften och minskar därigenom sysselsättningen. Vi har även på många andra sätt starkt betonat — det gäller företagens sociala ansvar — att trygghetspolitiken till väsentlig del måste bestå i en näringspolitik, en ekonomisk politik som innebär samarbete mellan samhället och företagen. På det sättet får man också en snabbare ekonomisk utveckling. Höga och alltjämt höjda skatter främjar däremot inte i och för sig den ekonomiska utvecklingen och främjar inte därigenom tryggheten. Höga skatter kan självfallet ge samhället vissa resurser för en del socialpolitiska åtgärder. Men den andra sidan av saken är att de höga skatterna, särskilt om skattesystemet inte är väl utformat, kan bromsa den ekonomiska utvecklingen och därigenom minska tryggheten och minska statens resurser. När statsministern säger att samhället inte allena kan svara för tryggheten, så vet han att inget parti påstått något annat. Att vi skulle vilja ha vattentäta skott mellan näringsliv och samhälle är en sådan där fantasifull konstruktion som saknar all verklighetskontakt. Men herr Erlander är envis och går vidare. Han säger: Marknadshushållningen klarar inte allena tryggheten och andra sociala hänsyn. — Det är som om herr Erlander hade sovit i över hundra år och plötsligt vaknade upp här i en debatt som kunde ha förts på 1850 eller 1860-talet eller hundra år tidigare med en framstående man som Chydenius, vilken förvisso var en betydande person men ibland något förenklad. Under dåvarande förhållanden var emellertid förenklingarna mindre egendomliga än de skulle ha varit nu. Herr Erlander vaknar nu upp och låtsas tro, att här påstår oppositionen att marknadshushållningen allena kan klara trygghetsproblemen och andra sociala hänsyn. Herr talman! Under årtionden har vi, som Sven Wedén och Sven Gustafson påpekat, drivit kravet att samhället skulle kontrollera och övervaka enskilda monopol. Vi har föreslagit ökade anslag till prisoch kartellövervakning men fått våra förslag nedröstade. Från liberalt håll har onekligen gjorts betydande insatser bl.a. för att ta ett internationellt grepp när det gällde den aktiva konjunkturpolitiken. Beträffande inkomstfördelningens utjämning finns från början inbegripet i liberalismens grundtankar att man skall eftersträva att få en mindre ojämn inkomstfördelning så långt detta är möjligt utan att väsentligt försvaga de välståndsbildande krafterna. Det yttrandet härstammar från förra århundradet och liberalismen har fasthållit vid det sedan dess. Därför har vi bl.a. varit bestämda anhängare av den progressiva beskattningen. Vi har dessutom krävt ramar för den ekonomiska lagstiftningen inom vilka näringslivet skulle kunna röra sig fritt. Vi har angivit statens långa perspektiv och många andra ting såsom väsentliga. Medbestämmanderätt och medarbetarställning är också problem som vi diskuterat i stor utsträckning. Herr talman! Ordet levnadsstandard nämns mycket ofta. Det kanske skulle bidra till att skapa klarhet om vi under en sådan benämning sammanfattade fyra olika företeelser med sikte på den standard som vi önskar att ett gott samhälle skall ge människorna. För det första har vi konsumtionsstandarden med allt vad den innefattar — bostäder, mat, kläder etc. För det andra har vi arbetsstandarden — människornas berättigade krav på tillfredsställande förhållanden i ett arbete med meningsfulla uppgifter. För det tredje har vi fritidsstandarden — att inte ha en överdrivet lång arbetstid och dessutom rimliga möjligheter för människorna att utnyttja fritiden på det sätt de själva finner berikande. För det fjärde har vi vad jag kallar medborgarstandarden — människornas krav på att inte bara vara styrda av en överhet, på vars allmänna inriktning de vartannat eller vart tredje år kan utöva ett visst inflytande men för övrigt kan påverka i mycket liten grad. I begreppet medborgarstandard vill jag innefatta utbyggnaden av den formella demokratin i en mer demokratisk anda. Herr talman! Av uppenbara skäl motstår jag alltså frestelsen att närmare kommentera detta, men jag skall be att få återkomma till problematiken någon gång längre fram. När statsministern som exempel på att marknadshushållningen i och för sig inte garanterar trygghet och rimliga sociala hänsyn framhöll förhållandet med tvättmaskinerna blev jag en smula överraskad. Han frågade om vi inte skulle kunna få ha ett så starkt samhälle att detta kan få tala om för folk att vissa tvättmaskiner inte är så bra i relation till sitt pris etc. För det första har ingen motsatt sig konsumentupplysning.

Jag vill alltså säga: Fram för mer konsumentupplysning! Jag uppmanar herr Erlander att medverka till att det ges ett statligt anslag så att vi kan få i gång en enskild konsumentorganisation som verkligen kan utföra ett arbete liknande det som görs i Amerika. Jag tror att många andra organisationer vill vara med, men det hela skall drivas utan något som helst statligt inflytande; det bör vara möjligt. Herr talman! I sista hand kommer denna diskussion om de ständigt höjda skatterna att bottna i en motsättning. Vi lägger mer tonvikt på att främja den ekonomiska utvecklingen, socialdemokraterna lägger mer tonvikt på att höja skatterna för att den vägen ge samhällsmakten tillräckliga resurser. Jag vill erinra om att det vore lätt att ange unga socialdemokrater, även ekonomer, som kraftigt har understrukit att svensk socialdemokrati — deras eget parti — länge alltför litet har intresserat sig för att främja den ekonomiska utvecklingen. Det är riktigt att de sociala förutsättningarna i Sverige är bättre än på de flesta andra håll. Det liberala initiativet med arbetsdomstol och kollektivavtalslagstiftning har under socialdemokratiskt motstånd lagt grunden för den Saltsjöbadsanda som sedan utvecklats så gynnsamt. Det är klart att arbetsmarknadens parter härvidlag har gjort stora och självständiga insatser av den mest genomgripande betydelse. Det bör betonas än en gång att en full sysselsättning, som främjas av en sådan utveckling, inte drar några så stora statliga utgifter — inte någon ökning av den offentliga sektorns andel. Jag hade egentligen, herr talman, tänkt att ta upp frågan om en minskning av inkomstklyftorna till diskussion — detta har efterlysts från något håll — men jag skall avstå från det.

Då möter man frågan om de ekonomiska stimulansernas värde, som man inte bör glömma. T. o. m. i kommunistiska samhällen har man funnit, att om människorna ekonomiskt uppmuntras till utbildning och ansträngningar, blir deras produktionsresultat bättre. Till slut, herr talman, vill jag säga att vi i folkpartiet — såsom också herr Wedén påpekat — inte har låst oss för att samhället skall till evig tid ha precis samma andel av nationalinkomsten som i dag. I stället för att spika fast detta har vi tvärtom sagt — jag har själv gjort det från denna talarstol många gånger — att samhället vid ett oförändrat skattetryck och med växande nationalinkomst och höjd inkomstnivå får in en större andel av nationalinkomsten, därför att vi har en viss skattefrihet i botten och progressiva skatter ovanpå. Det är alltså här inte fråga om någon sådan låsning som herr Erlander antydde. Men nog är det ett problem som inte kan behandlas på det ensidiga sätt som herr Erlander gjorde i går, nämligen problemet hur snabbt och hur mycket man lämpligen kan tänka sig öka den offentliga sektorns andel av nettonationalinkomsten. Herr Erlander liksom viftade bort hela detta avvägningsspörsmål. Får jag nämna att en undersökning visat, att samhället från år 1946 fram till mitten av 1960-talet genom olika skatteåtgärder och socialförsäkring, hade dragit in nära 60 procent av nettonationalinkomstens ökning. En stor del av dessa medel gick naturligtvis ut igen, till folkpensioner etc., men observera, att nästan 60 procent av nettonationalinkomstens ökning passerade genom de offentliga kassorna. Jag anger den siffran endast för att betona att man inte får vara hur hurtfrisk som helst när man talar om att vi utan vidare kan fortsätta att kraftigt öka det belopp som går genom den offentliga sektorn. Jag tror att vi här har ett avvägningsproblem som man bör ta allvarligt på. Sedan vill jag, herr talman, när jag ser tillbaka på valkampanjen, säga att en god demokrati får vi lättare om vi erkänner varandras goda vilja, goda vilja att skapa bättre förhållanden för Sveriges folk. Vi har olika mening om metoderna, men vi har ju i stort sett samma uppfattning om vad för slags goda samhälle vi vill åstadkomma och vad som skall vara dess innersta väsen. Jag har, herr talman, under 20 års tid — jag talar därför med känsla och övertygelse — försökt att få Tage Erlander med på att vi skulle lägga valkampanjerna på den grunden att vi erkänner varandras goda vilja att skapa ett som vi anser bättre samhälle. Men Tage Erlander har aldrig velat acceptera detta. Svensk socialdemokrati har inte velat avstå från att misstänkliggöra motståndarna såsom varande i skumma intressens tjänst. Och den senaste valkampanjen har sannerligen burit syn för sägen — fast jag liksom herr Sven Wedén inte tror att det finns någon i denna kammare som betvivlar vår ärliga övertygelse att ett samhälle av den socialliberala typen kan ge bättre levnadsförhållanden för alla folkgrupper än andra konstruktioner.

Herr talman! Mitt inlägg kommer att utmynna i en fråga till regeringen och alldeles särskilt till finansministern, och jag skall redan nu presentera den: Vilka var de egentliga skälen till att regeringen den 28 juni i år beslöt avbryta den pågående <försöksverksamheten med starkölsförsäljning i Göteborgs och Bohus län och i Värmlands län? Under hösten 1965 tillsatte regeringen den alkoholpolitiska utredningen efter anhållan från riksdagen om en allmän översyn av alkoholpolitiken. Utredningen satte omedelbart i gång verksamheten. Efter godkännande av regering och riksdag vidtog utredningen vissa undersökningar och försök. Starkölsförsöket har kanske tilldragit sig det största intresset genom regeringens dramatiska och, som en tidning beskrev det, panikartade beslut den 28 juni. Men försöket var också intressant, därför att det innebar ett avsteg från den restriktiva linjen i svensk alkoholpolitik. Stöd för detta finner man i direktiven, där det bl.a. uttalades: »En återgång till det tidigare restriktionssystemet bör därför anses utesluten.» I direktiven uttalades vidare, att det föreföll mindre troligt att missbruket kunde hindras genom ett utbyggt system av inköpsrestriktioner. Vidare framhölls i direktiven att utredningen skulle beakta vad det innebär att så många människor i dag företar utlandsresor och därmed kommer i kontakt med helt andra alkoholvanor och regler för hanteringen av rusdrycker. Starkölsförsöket skulle genomföras för att skaffa oss kunskaper och erfa renheter om vad ett litet steg mot en liberaliserad alkoholpolitik verkligen innebär. Det har ofta sagts att starköl i systembutikerna kan locka till impulsköp av starksprit, och det har vidare påståtts att fri försäljning av starköl i den allmänna handeln skulle främja övergången av konsumtionen från starkare drycker till svagare. Vad innebär en ökad ölkonsumtion visavi ungdomen? Det var för att få svar på dessa och många andra frågor som försöket med fri starkölsförsäljning igångsattes den 1 november 1967 för en fjortonmånadersperiod. Det bör också nämnas att i försöket ingick studier av konsumtion och fylleristatistik, sociologisk undersökning samt enkäter till berörda myndigheter i de båda försökslänen. Som kammarens ledamöter minns åstadkom försöken viss oro på några platser i Värmland under inledningsskedet; där förekom bl.a. några dumma former för Luciafirande. I början av årets riksdag besvarade herr Sträng en fråga ställd av några ledamöter i denna kammare, varvid herr Sträng framhöll att försöket bara pågått under kort tid och att ytterligare statistiskt underlag krävdes innan man kunde ta ställning till ett eventuellt avbrytande av försöket. I vårriksdagens slutskede så sent som den 30 maj fick finansministern återigen tillfälle att i riksdagen redovisa sin syn på starkölsförsöket vid besvarandet av en fråga framställd av herr Eriksson från Arvika. I svaret redovisade herr Sträng samma uppfattning som vid riksdagens början. Men den 28 juni kreverade nyhetsbomben. Då beslöt nämligen regeringen att starkölsförsöket skulle avbrytas den 15 juli. Det nämndes i nyhetskommunikén att regeringen vidtog denna åtgärd på framställning av alkoholpolitiska utredningen. Det är numera ingen hemlighet att alkoholpolitiska utredningen vid sitt sammanträde sju dagar tidigare — en dag före midsommarafton — inte alls prövade frågan om att avbryta starkölsförsöket. Nej, den 26 juni väcktes frågan, såvitt jag förstår, genom finansdepartementets <underhandskontakter med utredningen. Det är vidare känt att utredningens ledamöter tvingades ta ställning till frågan per telefon. Några ledamöter som befann sig utomlands skulle till och med ta ställning på grundval av en kortfattad telegramtext. Fem ledamöter biträdde tanken på att avbryta försöket, tre ledamöter avstyrkte varav en med skriftlig reservation och en ledamot kunde inte nås per telefon eller telegram. Vad grundade regeringen sitt beslut på? Något officiellt uttalande om de egentliga orsakerna har inte gjorts. Några tidningar uppgav sig förmoda att det inkommit oroande rapporter från Göteborgs och Bohus län efter midsommarfirandet. Några tidningar ifrågasatte senare att det möjligen kunde föreligga valtaktiska motiv. Att beslutet kunde motiveras med att alkoholpolitiska utredningen gjort en framställning ter sig orealistiskt, eftersom utredningen inte fick tillfälle att vare sig studera de påstådda oroande rapporterna eller diskutera dem vid ett sammanträdesbord.

Jag vill erinra kammarens ledamöter om vad bevillningsutskottet anförde i sitt betänkande då riksdagen i våras behandlade frågan om försöksverksamheten, en försöksverksamhet som riksdaken då också beslöt att igångsätta. Ut skottet uttalade: »Skulle mot förmodan försöket snabbt ge entydiga utslag på ett försämrat nykterhetsläge inom försöksområdena har Kungl. Maj:t möjligheter att omgående avbryta verksamheten.» Observera att utskottet använde uttrycket »entydiga utslag». Den 28 juni förelåg inga entydiga utslag, och några sådana föreligger inte heller i dag, herr talman. Intressant är dessutom att finansministern, när han i frågestunden den 19 januari i år inte förklarade sig beredd att avbryta starkölsförsöket, hänvisade till tillgänglig statistik och till ämbetsmäns bedömning av samtal med representanter för olika myndigheter i försökslänen.

I mitt anförande måste också erinras om vad statistiken berättar. I Göteborgs och Bohus län ökade starkölsförsäljningen =:kraftigt. - Spritförsäljningen minskade med 9,9 procent under första halvåret 1968 jämfört med samma period under 1967. Detta kan jämföras med en mindre minskning för hela riket, nämligen 3,9 procent. Nog borde det ha varit av synnerligen stort intresse att ha fått veta huruvida denna tendens skulle stå sig under det andra halvåret. Men besked på den punkten får vi således inte. Även fylleristatistiken minskade under samma period med hela 12,7 procent. I hela riket minskade fylleriet med endast 6,8 procent. Jag är medveten om att statistik skall tolkas mycket försiktigt, men onekligen hade en fortsatt försöksverksamhet varit av intresse. Till detta kommer de kompletterande bedömningarna av myndigheterna samt resultatet av den igångsatta sociologiska undersökningen. Av denna senare, som har kostnadsberäknats till 25 000 kronor och igångsattes i början av hösten 1967, blir resultatet av ringa värde. En annan fråga: Varför lät inte regeringen länsstyrelserna i respektive län pröva ärendet? Av bestämmelserna för försöksverksamheten framgår, att »uppkommer så betydande olägenhet av försöksverksamheten att den bör avbrytas skall länsstyrelsen anmäla detta till Kungl. Maj:t». Herr talman!

Vågar jag hoppas på att finansministern skall visa förståelse för problematiken i den uppkomna situationen — ja, till och med kanske erkänna sitt misstag? Vågar jag hoppas att finansministern rent av kunde försiktigt uttala sig för en prövning av ett förnyat starkölsförsök? Med någon kännedom om den klokhet och erfarenhet som kännetecknar vår nuvarande finansminister vågar jag vara så optimistisk. Min huvudfråga är således: Vilka var de egentliga skälen för att regeringen den 28 juni i år beslöt avbryta det pågående starkölsförsöket i de båda försökslänen? Det är möjligt och till och med troligt att mitt inlägg och min fråga inte blir kommenterad respektive besvarad. Men frågan är ställd. Den livliga offentliga debatten hitintills visar, att många både allmänpolitiskt och alkoholpolitiskt intresserade väntar sig ett klarläggande uttalande från regeringen. Vi — och inte minst många i den unga generationen — som tror att en liberaliserad alkoholpolitik vore värd ett försök kommer ständigt att mötas av argumentet: Onödigt att ens diskutera en liberalisering — den nuvarande regeringen har redan indirekt sagt nej till en sådan utveckling.

Herr talman! Det har under de här två debattdagarna sagts, att socialdemokraterna skulle ha vunnit valet på grund av ideologiska värderingar. Det är nog inte hela sanningen. Valet präglades av en hetspropaganda, vars like vi inte sett på mycket länge. Skrämselpropagandan överröstade på ett markant sätt den sakliga framställningen. Man till och med skrämde gamla människor med att de skulle förlora sin pension, om de inte röstade socialdemokratiskt. Brevet från statsministern till folkpensionärerna kan inte heller undgå kritik. I detta brev framhålles bl.a. att Gustav Möller redan 1948 genomförde den väsentligaste reformen när man fattade beslutet att pensionen i framtiden skulle utgå med 1 000 kronor för ensamstående och 1600 kronor för makar utan någon som helst behovsprövning. Sanningen var ju den att detta förslag framställdes av högermännen vice talmannen Skoglund och Alarik Hagård genom deras reservation i utredningen. Den reservationen mötte också ett starkt motstånd från ledande socialdemokratiskt håll, men efter trycket från opinionen blev reservationen till sist, glädjande nog, riksdagens beslut. I brevet sägs det också att regeringen inom kort kommer att ta ställning till pensionsökningar för dem som inte har någon ATP eller liten sådan. Vad är det då som gör att regeringen nu snart måste ta ställning till denna fråga? Jo, det beror helt enkelt på det utspel som dåvarande =<:högerledaren «Heckscher gjorde i 1964 års valrörelse. Men hur var det då? Jo, då rönte detta förslag en mycket hård kritik från de andra partierna och alldeles särskilt från socialdemokraterna. Man får hoppas att nästa valrörelse kommer att få en mer saklig utformning — jag tror att det skulle vara till nytta för demokratin. Jag hade tänkt ta upp en annan sak, herr talman. Här har sagts att näringspolitiken kommer att spela en stor roll i framtidens debatt, och det tror jag är sant. Men det har ju i vårt land blivit på modet att tala om en ökad statlig företagsamhet, alltså i klartext en ökad socialisering av det svenska näringslivet. Man menar tydligen att man skall kunna driva företag och hålla sysselsättningen i gång på skattebetalarnas bekostnad. Siffran 25 procent har nämnts såsom en lämplig målsättning för ett socialiseringsprogram. Den siffran har visserligen dementerats inför den amerikanska publiken — där rönte nyheten en skarp reaktion — men man kan ju fråga sig om denna dementi även gäller för oss här i Sverige. Tyvärr har under den senaste tiden en minskning skett av de industriella investeringarna. Minskningen uppgick i fjol till 5 procent och kommer i år förmodligen att bli av ungefär samma storleksordning. Långtidsutredningen räknade med en ökning av 7 procent under åren 1965—1970 för att produktionsökningen i vårt land under 1970 talet skulle uppgå till mellan 5 och 5,5 procent. Var är då orsaken till den minskade investeringsviljan? Jo, orsaken är helt enkelt den minskade lönsamheten för svenska företag på grund av en försämrad konkurrensförmåga, som tyvärr i dag gör sig gällande för praktiskt taget hela vårt näringsliv. Utvecklingen på tidningspappersområdet utgör härvidlag ett talande exempel. Vi hörde i morse direktören för SCA Eje Mossberg förklara att den nuvarande utvecklingen på denna marknad gör att den väntade investeringen i ett nytt tidningspappersbruk i Kram fors inte kan komma till stånd. Avkastningen har försämrats och antalet förlustföretag har blivit allt större. Under åren 1960—1967 har också avkastningen på investerat kapital i näringslivet gått ned med hela 50 procent. Vi har hittills levat i punktinsatsernas tid; det har varit den politik som regeringen har föredragit att föra. Det har visat sig inte vara möjligt att rätta till förhållandena genom en sådan politik. Snedvridningen i konkurrensförhållandena är också en allvarlig sak för näringslivet. Näringspolitiken måste få en annan inriktning. Det är nödvändigt att den blir mera produktionsvänlig. Produktionen måste med andra ord göras billigare i stället för, som i dag ofta är fallet, dyrare. Detta är någonting som intresserar hela det svenska folket. Det är också nödvändigt att man återställer en tro på framtiden så att vi kan vidmakthålla intresset för företagsbildningen. Det är ju det som är livskraften i det framtida näringslivet. Vi har här i vårt land oändligt många exempel på att egen fri företagsamhet och initiativkraft har förvandlat förut karga bygder till en blomstrande bygd. Det är därför som jag tror, herr talman, att det är en av de väsentligaste uppgifterna för politiken att återställa tron på framtiden.

Herr talman! Det har blivit allt vanligare att riksdagsmän företar resor för att på ort och ställe studera förhållandena kring problem som vi finner angelägna att penetrera här i riksdagen. I höst har sådana resor förekommit till u-länder, där riksdagsmännen fått tillfälle studera svensk biståndsverksamhet i praktisk tillämpning. I en del tidningar har kritik riktats mot dessa resor. Det har bl.a. sagts att de inte skulle ha någon uppgift att fylla. Jag deltog i en resa till Etiopien och har efter de många värdefulla informa tionerna där från sakkunnigt håll samt efter personliga konfrontationer med de enorma problem som man där har att brottas med ytterst svårt att acceptera den framförda kritiken. Här i riksdagen har vi med jämna mellanrum diskuterat u-landsproblematiken och den svenska biståndsverksamheten ur olika aspekter. Vid upprepade tillfällen har man understrukit vikten av att skapa opinion för aktivare svensk u-landshjälp. Från regeringshåll har bl.a. det bristfälliga intresset hos svenska folket anförts som ett argument mot ökade svenska ekonomiska insatser. En väsentlig uppgift för inte minst oss parlamentariker måste ju då vara att söka medverka till att skapa den opinion som är nödvändig för att vi i enighet skall kunna uträtta för den fattiga världen vad som bör ankomma på ett rikt land som vårt. Självfallet är det då av största betydelse att vi får så mycket kunskaper som möjligt om hela problematiken och om på vilka områden vi kan göra de största och effektivaste insatserna. Sådana kunskaper ger oss de bästa förutsättningarna för att som politiker agera som opinionsbildare och i vår verksamhet bidra till så positiva lösningar som möjligt. Under Etiopienresan fick vi genom utomordentligt god hjälp från medarbetare i SIDA, ambassadör Bergenstråhle och den svenska missionen ta del av effekten av svensk biståndsverksamhet som vi här i riksdagen beslutat om. Jag vill ta tillfället i akt för att ge en eloge åt dem som verkställer de beslutade planerna. De utför ett arbete som vi har all anledning att imponeras av. Må det också tillåtas mig att säga att missionens folk genom sitt arbete på missionsfältet har utfört ett verkligt pionjärarbete som i mångt och mycket kan tjäna som ett mönster för praktiskt u-hjälpsarbete. Det arbete som har utförts på missionsfältet där kan inte nog värdesättas. Det är ett arbete i män niskokärlekens tjänst mot en ringa ersättning, ett arbete vars resultat inte kan mätas i pengar. Herr talman! Jag har med det sagda önskat uttrycka min personliga mening när det gäller resor av detta slag. Vi har fått ett rikt och värdefullt utbyte av resan, och för egen del anser jag att det ger oss större möjligheter att även här i riksdagen göra insatser på området. Jag fick bl.a. en bestämd uppfattning om att u-hjälpen inte enbart är en fråga om pengar utan i lika hög grad om att engagera människor i detta arbete — framför allt tekniker, lärare, läkare och vårdpersonal. Jag vill sedan, herr talman, övergå till helt andra frågor som anknyter till förhållandena i vårt land. Vi har i riksdagen vid ett otal tillfällen debatterat våra kommunikationer, framför allt de många järnvägsnedläggningarna men även nödvändigheten av en kraftig upprustning av vägnätet. Tyvärr måste vi konstatera, att en uppbyggnad av vägnätet och den nödvändiga förbättringen av det allmänna kommunikationsväsendet inte ägt rum i den utsträckning som den allmänna standardstegringen motiverat. Indragningen av järnvägar och järnvägsstationer, nedläggningen av busslinjer etc. innebär på många håll en katastrofal försämring av servicen. Speciellt för gamla och handikappade är det ofta nära nog omöjligt att ordna med transporter till affärer, läkare och anförvanter. Detta innebär en isolering som kan bli alltför påfrestande för många människor. Beträffande vägarna kan knappast sägas att de hålles i det skick som den ökade trafikintensiteten kräver. År 1950 fanns i vårt land cirka 250 000 personbilar, nu torde antalet uppgå till över 2 miljoner. Visserligen har motorvägar och större trafikleder byggts om och breddats, men det övriga vägnätet har i stort sett lämnats åsido. Så gott som dagligen delges allmänheten olyckstillbud som inträffar på vägar vilka av myndigheterna sedan länge betecknats som direkt trafikfarliga. Våra bygdevägar, som landsbygdens folk tvingas trafikera, är på sina håll urusla. I mitt eget hemlän, Skaraborgs, polisanmäldes häromdagen vägmyndigheterna för väg 183, som av inspekterande polis förklarats vara livsfarlig. Efter detta har vägverket grusat och rättat till de värsta groparna i vägen, men nog måste den drastiska åtgärd, som en polisanmälan innebär, ge en tankeställare om hur allvarliga missförhållandena på våra vägar är. Avsevärda summor inflyter i form av bilskattemedel, och avsikten med dem har sagts vara att de skall utnyttjas till vägförbättringar. Men av beräknade bilskattemedel för budgetåret 1968/69, cirka 2,8 miljarder, används endast cirka 1,7 miljarder till våra vägar. Jag vill här allvarligt vädja till kommunikationsministern att ökade medel ställs till förfogande för att förbättra de vägar som kräver omedelbar upprustning. I tider då trafiksäkerheten står i centrum för den allmänna debatten är det enligt min mening närmast genant att de ansvariga inte visar större intresse för att eliminera de olycksfällor som våra dåliga vägar utgör. Herr talman! I denna remissdebatt har mycket ordats om vår ekonomi och de reformer som är och kan bli aktuella framöver. I stort sett är man från olika partiers sida enig om att vårt utbildningsväsende skall få de resurser som behövs för dess reformering, att eftersatta grupper såsom handikappade och sjuka skall få en ekonomisk trygghet som underlättar deras svåra situation. Över huvud taget vill alla vara med om att skapa förbättringar där dessa är påkallade och medverka till en utveckling som möjliggör genomförandet av de goda föresatserna. Emellertid kan det konstateras att många människor i vårt välfärdssamhälle trots allt kommit i kläm. Det har skapats en administrationsbyråkratisk djungel där den enskilde har svårt att orientera sig. En mur av regler och bestämmelser har rests kring många av de reformer som beslutats, och det har lett till att förmånerna inte kommer alla till del som är i verkligt behov av dem. Detta gäller i hög grad inom handikappområdet. Rigorösa regler ger i många fall utrymme för mer eller mindre godtycklig bedömning av behovsgraden, och på så sätt stannar många värdefulla reformer i stort sett på papperet. De människor som dessa reformer riktat sig till kommer aldrig i åtnjutande av dem. Herr talman! Jag vill uttrycka förhoppningen att vi här i riksdagen mer än vad som sker tar hänsyn till den enskilda människan och hennes ytterst små möjligheter att göra sig gällande gentemot myndigheter och de styrande. Ett led i sådana strävanden vore att i möjligaste mån söka minska det byråkratiska krånglet. På inget område torde en allsidigt sammansatt utredning vara mera befogad än här, men jag tror ändå att en hel del kunde utvinnas, om de ansvariga systematiskt vore inriktade på att så långt möjligt förenkla det administrativa förfarandet.

Herr talman! Under valrörelsen blev svensk företagsamhet ofta utsatt för angrepp, misstänkliggörande och inte sällan rena oförskämdheter — ja, t.o.m. hot om sabotage. I de sistnämnda fallen var det dock inte regeringsmedlemmarna som agerade utan den unga grupp radikala studenter som är ett speciellt uttryck för det svenska välståndet. Men också ansvariga politiker inom regeringspartiet försökte i många fall misstänkliggöra företagarna och näringslivet. Bara några dagar efter valet strök emellertid vår nya TV-stjärna och andra regeringsledamöter företagsamheten medhårs. Företagarna i vårt land blir på ett irriterande sätt behandlade med våt värmande omslag, som emellertid sannerligen inte har något välgörande inflytande. Det är uppenbart att TV-stjärnan Tage Erlander har ett Janusansikte. Vilken sida han visar beror tydligen på den publik han vänder sig till. Detta är måhända taktiskt klokt, men personligen föredrar jag politiker med en bestämd profil i stället för ett Janusansikte. Misstänkliggörandet från mera officiellt socialdemokratiskt håll tog sig bl.a. uttryck i att man i annonser talade om vilka företag som skänkt pengar till de borgerliga partierna och hur mycket man givit. Det var som om man ville antyda att näringslivet hade köpt de borgerliga partierna. Jag tycker att tilltaget var ganska oanständigt. Det finns ju likhet inför lagen, och det är väl inte mera uppseendeväckande om ett företag skänker pengar till ett politiskt parti än att vissa folkrörelser ger en eller annan anställd ledigt för att helt ägna sig åt det socialdemokratiska valarbetet. Det är inte heller någon principiell skillnad mellan det förhållandet att vissa företag skänker pengar till politisk verksamhet och det faktum att fackföreningsrörelsen, som har många medlemmar som icke är socialdemokrater, anslår medel till det socialdemokratiska partiets propaganda. Att sedan socialdemokraterna förbrukade ungefär dubbelt så mycket pengar i sin valrörelse som de tre borgerliga partierna tillsammans gjorde får ju inte heller den tendentiösa socialdemokratiska annonseringen att verka mera smaklig. Man har också angripit näringslivet för inkompetens. Man har ansett att bristande initiativkraft och duglighet hos företagarna skulle vara orsaken till driftinskränkningarna eller nedläggningarna. Man har skyllt på näringslivet under den konjunkturdämpning som vi upplevat och väl också kommer att få känna av under hela nästa år. Regeringen borde tänka på dessa ord av Olaus Petri: »Du kan miss lyckas många gånger men du är inte misslyckad förrän du börjar skylla på andra.» Regeringen skyller i detta fall på andra. Ingen vettig människa tror väl att det är med lätt hjärta en företagsledare ser sig tvungen att vidtaga driftinskränkningar eller lägga ned sin verksamhet. Dels har de svenska företagarna en stark känsla för ansvar inför det allmänna, dels betyder driftinskränkningar och nedläggningar i regel svåra förluster för företagarna själva. Det är den dåliga lönsamheten genom det höga kostnadsläget som lett till konjunkturåtstramningen, och därvidlag kan regeringen inte frånsäga sig sitt ansvar. Regeringens oförmåga att förhindra penningvärdeförsämringen har lett till ständigt stigande lönekrav från de anställda. År 1957 låg den svenska lönenivån 1 krona 40 öre över genomsnittet för övriga västeuropeiska länder. År 1967, tio år senare, hade försprånget ökat till 4 kronor 18 öre per timme. Inflation är stöld, heter det, och inflationen är också en brödtjuv som tar arbetets ersättning från löntagare och företagare. När våra varor blir alltför dyra på exportmarknaden och när de svenska varorna blir alltför dyra på den inhemska marknaden, innebär det att vi exporterar sysselsättningsförutsättningarna. Einstein sade en gång att han aldrig hade tänkt på framtiden: »Den kommer tids nog ändå.» Tyvärr hör jag till dem som tänker på framtiden och känner mig oroad inför den ekonomiska utvecklingen. Konjunkturinstitutets höstrapport antyder att 1969 inte blir ett bättre år än 1968. Särskilt oroande är det att industriinvesteringarna — såsom här i dag vid ett flertal tillfällen har sagts — alltjämt kommer att ligga lågt. Diskontosänkningen var tydligen inte tillräcklig. På en rad punkter hopar sig frågetecknen. Hur blir det till exempel med varvsindustrin? Här ackumuleras pro blemen medan regeringen tycks ta det hela lugnt. Följden blir att varvsindustrins problem och krav kommer att ackumuleras under hela den tid som regeringen försenar frågans handläggning. Hur blir det med apotekens och läkemedelsindustrins socialisering? Skall vi få statliga apotek, hos vilka vi får anhålla om extra tilldelning av huvudvärkspulver?

De utländska offerterna behöver man inte ta någon hänsyn till. Därmed är ju också all konkurrens ute ur bilden. Det har sagts att statsföretag skulle startas för att upprätthålla sysselsättningen. Det låter så vackert med sociala skäl, men de vackra orden förlorar i värde lika snabbt som den svenska kronan. Vi kan t.ex. se hur det var med statens järnvägar. En gång i tiden socialiserades de icke lönsamma Pprivata järnvägarna av sociala skäl. Men så ansåg man att det inte var rimligt att staten skulle driva förlustjärnvägarna, medan det privata skulle driva de vinstgivande. Därför socialiserades hela järnvägsnätet. Vad har resultatet av det blivit? Jo, i dag läggs de icke lönsamma järnvägssträckorna ned utan något som helst hänsynstagande till de sociala skälen, varken till de anställda eller de bygder som drabbas. Om sysselsättningsskälen verkligen vore de bärande motiven för en vidgad statlig företagsamhet, så kan man fråga sig hur det blir med dessa statsföretag vid en annorlunda konjunktur. Är statsföretagen en form av beredskapsarbete eller nödhjälpsarbete innebär det ju att de skulle kunna försvinna den dag samhällsekonomin riskerade en Ööverhettning. Det har också sagts att statsföretagen skulle bedrivas räntabelt. Statsrådet Wickman förklarade nyligen att Norrbottens järnverk verkligen var ett specialfall. Jag citerar hans uttalande: »Vi har ingen som helst ambition att driva företag som lever på permanenta subventioner.» Jag tror att statsrådet Wickman menar allvar. Men vad finns det då för motivering till statsföretagen, om lönsamheten och räntabiliteten skulle vara viktigare än sysselsättningen? Då måste alla planer på en vidgad statlig företagsamhet bottna i antingen en helt orealistisk övertro på statens förmåga som företagare eller också — ännu värre — på en ideologisk linje, som ytterst syftar till att öka resurserna för staten, d.v.s. att öka maktkoncentrationen till departementen. Kan för övrigt statens omotiverade inhopp inom verktygsbranschen tolkas på annat sätt? Statens växande makt oroar mig inte bara som företagare utan också som medborgare. Det måste dras upp principiella linjer för hur långt det statliga företagandet skall sträcka sig, och man måste vara överens om motiven för vidgad statsverksamhet. Herr Tage Erlander får inte uppträda med ett Janusansikte också i detta hänseende. Vill man verkligen i första hand öka sysselsättningsmöjligheterna finns det en rad andra vägar att gå. Man kan exempelvis se till att den svenska ulandshjälpen — hur behjärtansvärd den än är — inte bidrar till att exportera sysselsättning. De flesta andra länder som lämnar hjälp till u-länderna förknippar denna hjälp med villkoret att pengarna skall användas för inköp från långivarlandet. I dag kan ett u-land, som får krediter från Sverige, använda dessa pengar för inköp i Tyskland eller Frankrike eller något annat land. Det betyder att vi exporterar hårdvaluta och sysselsättning på en gång. Vår idealitet i denna sak får inte sväva så långt upp i det blå att vi riskerar att förlora förmågan att hjälpa — det vore varken u-länderna eller vi betjänta av. Och det finns andra medel än en vidgad statlig företagsamhet för att nå fram till bättre ekonomiska förhållanden. Det italienska parlamentet har nyligen antagit en lag vars näringspolitiska följder väntas ge en förbättring av det ekonomiska klimatet i landet. Först och främst satsas, i svenska kronor räknat, cirka 42 miljoner årligen från 1969 till 1983 för finansiering av och bistånd åt mindre och medelstora företag. Drygt en halv miljard kronor skall under en treårsperiod gå till mindre väl utvecklade områden, och skattelättnader genomförs för nya investeringar särskilt i de underutvecklade södra delarna av Italien. Också för att stödja nya företags kapitalbildning genomförs skattelättnader. Inte minst betydelsefullt är att priset på den elektriska energin sänks med cirka 4 öre per kilowattimme för industrikraft. Här i Sverige är trenden motsatt — det vet vi. Här vill man inte ens slopa energiskatten vid införandet av moms. I detta avseende skulle jag, herr talman, vilja ge statsminister Erlander en rekommendation. Han var för inte så länge sedan på en resa i Italien för studier. Han borde resa dit än en gång, ty där kanske han kan få ta del av tankar och idéer som syftar till att ge företagsamheten i ett land bättre stöd än den får här i Sverige.

Herr talman! I ett med hänsyn till omständigheterna avkortat inlägg skall jag begränsa mig till två spörsmål — för det första prisfrågorna och prisstegringstakten, för det andra konsu mentfrågornas ställning i vårt största massmedium. I den allmänna debatten om den ekonomiska politiken spelar alltjämt prisfrågorna en betydande roll. Vi får allt som oftast höra att prisstegringen här i landet är förhållandevis kraftig. Ett sådant påstående var riktigt för några år sedan men är det inte i dag. I denna diskussion förbiser man ofta den betydande förändring av prissituationen som inträffat under det senaste året. Det kan därför vara skäl att försöka precisera vad som egentligen har hänt: Om vi utgår från läget i början av år 1966 finner vi att konsumentprisindex i januari det året, för att vara alldeles exakt, var 197,82. Ett år senare — alltså i januari 1967 — var siffran 207,14. Priserna hade alltså under en tolvmånadersperiod stigit med 4,7 procent. I januari 1968 var index 213,48. Jämfört med läget ett år tidigare innebär detta en prishöjning med 3,1 procent. Redan dessa siffror antyder att prisstegringstakten klart saktade av under år 1967. Bilden av vad som verkligen skedde blir emellertid mycket klarare, om man jämför utvecklingen under två sexmånadersperioder. Från januari 1967 till juli samma år steg priserna enligt konsumentprisindex med 2,3 procent. Det betyder att större delen av förra årets prishöjning inträffade under första halvåret. Från juli 1967 till januari 1968 steg index från 211,94 till 213,48, d.v.s. med 0,7 procent. Även utvecklingen under de första månaderna i år bekräftar att prishöjningen nu ägde rum i ett mycket långsammare tempo än tidigare. Visserligen steg konsumentprisindex med inte fullt en enhet mellan januari och februari i år, men hela denna höjning föll på varugruppen spritdrycker och vin och föranleddes som bekant av höjda skatter på dessa varor. Övriga prisändringar mellan dessa båda månader tog praktiskt taget helt ut varandra; sänkning arna var snarast en aning större än höjningarna. Från februari till mars steg index på nytt med en enhet, men här skall man observera, att eftersom konsumentprisindex redovisas i hela tal kommer utjämningar av decimaler ibland att ge ett överdrivet intryck av indexändringens faktiska storlek. I realiteten stannade prisstegringen mellan dessa båda månader vid föga mer än en tiondels procent. Mellan mars och sapril låg index stilla, och därefter hade vi mellan april och maj en nedgång med en enhet. Här får man emellertid också vara försiktig med siffrorna, ty nedgången stannade i själva verket vid ett par tiondelar. I juni kom åter en mindre höjning, och index steg med en enhet. Detsamma inträffade i juli. För första halvåret i år har vi alltså en höjning av index från 213,48 i januari till 215,71 i juli, dvs. med 1 procent mot 2,3 procent under samma tid förra året och 0,7 procent från juli 1967 till januari i år. Att höjningen första halvåret i år är något större än under andra halvåret 1967 beror på de höjda spritskatterna. Dessa uppgifter kan kompletteras med ett mycket intressant citat ur Veckans affärer, som den 7 november, dvs. förra veckan, framhöll följande: »Priserna fortsätter att visa överraskande god stabilitet. I september låg konsumentpriserna bara 1,3 procent över fjolåret. Det är den lägsta månadsnoteringen under 60-talet och innebär en mycket snabb stabilisering sedan toppen — 7,9 procent — i maj 1966. Närmare ett fast penningvärde kan man knappast komma eftersom det ofta är svårt att ta hänsyn till kvalitetsförbättringar av varorna. Dessutom svarar skattehöjningar för den största delen av prisstegringen. Exklusive skatter har priserna bara stigit 0,5 procent. Konjunkturinstitutets prognos om en tvåprocentig ökning av genomsnittspriserna mellan 1967 och 1968 har goda möjligheter att underskridas. Och chansen finns till en lika gynnsam utveckling 1969.» Så långt Veckans affärer. Jag har bara velat erinra om dessa fakta angående prisutvecklingen, som har sitt stora intresse i den aktuella ekonomiska debatten och inte minst inför den förestående avtalsrörelsen. Så till min andra fråga. Statsministern framhöll i går, att den aktuella uppgiften inte var att inskränka, utan att underlätta det fria konsumtionsvalet. Mot den bakgrunden vill jag betona, att samarbetet mellan de statliga konsumentorganen och folkbildningsoch löntagarorganisationerna måste fortsätta och utvidgas, även om vi vet att detta kostar en del pengar. Det vore en kortsynt politik att snåla på de anslagen, och vi får inte heller vara overksamma med hänvisning till den utredning om den framtida konsumentpolitiken som pågår. Det finns i vårt land mycket vettig och riktig reklam, men det finns tyvärr också slafsiga och dåligt underbyggda argument i reklamen och dåliga reklamkampanjer. I vårt s.k. överflödssamhälle måste samhället med utnyttjande av minst lika effektiva och moderna informationsmetoder svara för den nödvändiga balansen och för en hederlig upplysning åt konsumenterna. Jag ser en väsentligt ökad satsning på konsumentpolitiska åtgärder såsom ett viktigt korrektiv för en del tendenser som har börjat bli alltmer framträdande i vårt samhälle. Jag vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten vid ett förhållande, som jag tycker är anmärkningsvärt och som gäller konsumentfrågornas ställning i vårt största massmedium, nämligen televisionen. Jag vill verkligen inte konkurrera med herr Eriksson i Bäckmora, och jag kommer därför inte att gå in på enskilda programfrågor — det skall vi inte göra från denna talarstol. Men konsumentfrågornas ställning i televisionen vill jag betrakta som en principiellt mycket viktig fråga, och och från den utgångspunkten skall jag med ett par ord avslutningsvis belysa detta problem. Den statliga radioutredningen, där Valter Åman var ordförande, lade 1964 fram förslag från en särskild arbetsgrupp, som utredningen hade tillsatt för att syssla med frågan om konsumentupplysning i televisionen. Arbetsgruppen leddes för övrigt av förstakammarledamoten fröken Lisa Mattson. Radioutredningen sade för sin del, att konsumentupplysningsverksamheten var ett av de områden som borde behandlas med prioritet vid den framtida expansionen av radio och TV. Arbetsgruppen skisserade en utveckling när det gäller volymen av konsumentprogram i TV, som innebar en gradvis ökning under en sexårsperiod från 21 timmar per år 1963 70. Vid mitten av perioden, dvs. budgetåret 1966/67, skulle sändningsvolymen enligt förslaget ha nått upp till 52 timmar per år. Vad har nu hänt? Jo, enligt Sveriges Radios eget besked till den nu sittande statliga utredningen på konsumentområdet blev det fram till 1966/67 inte möjligt med någon ökning alls, utan tvärtom minskade sändningstiden för denna typ av program från 21 till 16 timmar per år. Fortfarande kan man — enligt radiochefens egna uppgifter — inte förutse någon ändring av detta vad jag kallar bottenläge, åtminstone i kvantitativt avseende, under resten av den aktuella perioden fram till den 1 januari 1970. Vid den tidpunkt, då sändningstiden enligt den statliga arbetsgruppens förslag skulle ha ökat till 104 timmar, skall vi tydligen tvingas konstatera att den har minskat till 16 timmar per år. Sveriges Radio säger i sitt skriftliga svar till konsumentutredningen, att konsumentupplysningen i så hög grad befinner sig i det allmänna intresset att en intensifierad programaktivitet på detta område borde vara motiverad i televisionen. Men man hänvisar till att den totala sändningstiden är knapp och att medelstilldelningen inte räcker. Jag är naturligtvis medveten om att kvantiteten inte är allt utan att det är minst lika viktigt att vad som görs i programväg för konsumenterna verkligen är angelägna och bra program. Kvaliteten får självfallet inte eftersättas, det måste vara ett villkor. Men lika klart som detta är tycker jag att det är att vi inte utan vidare bör slå oss till ro med den negativa utveckling när det gäller denna viktiga sektor av TV:s samhällsbevakning som jag här har beskrivit. Herr talman! Varje dag matas vi med nyheter om hur bra det skall bli 1970, när vi får två TV-kanaler. Mot den bakgrunden har jag velat redovisa hur otillfredsställande det ännu är ordnat på detta viktiga område, samtidigt som jag uttrycker förhoppningen om en snar bättring.

Herr talman! Under höstens valrörelse har gång efter annan framhållits minoriteternas rätt i vårt samhälle. I samtliga politiska partier tycks man vara klar över att även mindre grupper i näringslivet har sin stora betydelse och att de bör ha samhällets stöd, om oförutsedda faror av något slag hotar deras möjlighet att på sitt sätt betjäna vårt näringsliv. En minoritet som genom besvärliga omständigheters spel tyvärr råkat i blickpunkten den senaste tiden är yrkesfiskarkåren. De svårigheter denna yrkesgren nu brottas med har inte överdrivits då de presenterades i våra massmedia. Fiskarkåren som numerär är visserligen rätt blygsam i vårt land — 8 000—59 000 aktiva yrkesmän är en förhållandevis liten grupp i ett land med nära 8 miljoner invånare — men ekonomiskt spelar den dock ganska stor roll. Vi har cirka 500 miljoner kronor investerade direkt i svenskt fiske i dag. Härtill kommer också de stora investeringarna i verksamheter med nära anknytning till fisket — jag tänker på motorverkstäder, småvarv, nätfabriker, lådtillverkare, isfabriker, konservfabriker osv. Dessa sysselsätter ganska många anställda, vilka alltså i sin tur kommer i svårigheter genom den nuvarande svåra krisen för fisket. Orsakerna till denna kris är många. Fisket är visserligen ett yrke där man kanske mer än på de flesta andra håll måste räkna med fluktuationer. Sedan tre år tillbaka har dock svårigheter av många olika slag inträffat samtidigt. En motgång som mött är t.ex. långvariga och svåra stormperioder. En annan är brist på exempelvis stor sill under hela säsonger, vilket tvingat över båtarna till fångst efter fiskslag där det redan förut fanns en viss överproduktion. Detta har i sin tur orsakat pressade konsumtionspriser på den exportmarknad som svenskt fiske är beroende av. Inom vårt eget land har också den olyckligt styrda kvicksilverdebatten särskilt drabbat fiskerinäringen. Räkfiskare och andra kustfiskare, som under långa tider gjort små fångster, har nu när det äntligen började se litet ljusare ut drabbats av en ny motgång: en egendomlig invasion av maneter i det bästa fiskevattnet försvårar i hög grad fisket. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen av alla de svårigheter som fiskarna har att kämpa mot. Jag skall emellertid inte göra det; jag tror att den provkarta jag redan lämnat är tillräckligt stor när man betänker att alla dessa svårigheter inträffar samtidigt. I motsats till de flesta andra länder i Västeuropa stöder Sverige inte fisket med långtgående statliga subventioner. De svenska fiskarna har därför i sin nuvarande situation inte möjlighet att konkurrera på lika villkor med andra länders fiskare. Här har statsmakterna ett stort ansvar inte minst därför att det svenska fisket mer eller mindre utelämnades vid EFTA-uppgörelsen, då de andra länderna inom EFTA på ett helt annat sätt än Sverige slog vakt om sina fiskare. Även senare har man på ansvarigt håll visat vad jag skulle vilja kalla nonchalans mot fiskarna genom att trappa bort de få och små importskydd, som fisket hade, långt tidigare än vad EFTA-avtalet egentligen förpliktade Sverige till. Inget annat land har gjort på liknande sätt. Har man ansett det nödvändigt att i det internationella samarbetets tecken föregå med vad man tydligen anser vara gott exempel, måste man också ägna en smula uppmärksamhet åt de minoriteter som därvid kommer i kläm. Med ett visst beklagande måste man konstatera, att riksdagens negativa inställning tidigare i en viss fråga har gjort krisen svårare än den egentligen hade behövt bli. Jag tänker på det okloka i att avslå motionen om möjlighet för fiskare att under goda år få avsätta pengar för en tillfälligt skattefri investeringsfond, vilka medel kunde få tas fram och användas under motgångsår. Riksdagen hade kunnat bespara sig en hel del av dagens ansvar och bekymmer, om man den gången hade varit mera förutseende. Den rationalisering som — bland annat på myndigheternas uppmaning — skedde under åren 1964 och 1965 innebar stora ekonomiska åtaganden för fiskarna. Ett modernt fiskefartyg kostar i dag 1,5—2 miljoner kronor. Då riksdagen på Kungl. Maj:ts förslag har begränsat de statliga fiskerilånen till 200 000 kronor per fartyg, betyder detta att mycket stora belopp måste lånas upp i bank till gällande dagsränta.

Detta orsakar tyvärr i den nuvarande situationen att många tragedier sker i det tysta. En hel del sparkapital har gått åt vid betalning av lån för vilka man varit i borgen för någon närstående eller bekant. Båtägarnas skulder hos fiskets serviceföretag av olika slag har växt på ett sätt som gör att dessa företagare är djupt oroade och själva råkar i likviditetsbekymmer. Svårigheten att klara banklånen har i viss utsträckning mötts av förståelse från bankernas sida, men dessa står i dag inför risken att ekonomiskt rasera hela fiskelägen om man i större utsträckning skulle gå in för att driva in utestående fordringar. I detta sammanhang vill jag ge regeringen ett erkännande för att man tillåtit en kortare tids uppskov med vissa fiskerilån. Tyvärr behövs det mycket kraftigare åtgärder, betydligt större ingrepp för att hjälpa näringen över krisen. I Danmark, där förhållandena för fiskarna är ungefärligen likartade som för kollegerna i Sverige, har statsmakterna enligt uppgift anslagit 25 miljoner kronor till en lånefond för att avhjälpa de akuta likviditetssvårigheterna. I Norge, där man redan i förväg hade beslutat om cirka 230 miljoner kronor i statliga subventioner för innevarande år, diskuterar man för närvarande ytterligare stödåtgärder för fisket med närmare 80 miljoner kronor. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp hur andra länder hjälper sina fiskare över den kris, som nu har drabbat hela Västeuropa, men jag skall inte göra det. I stället vill jag sluta mitt anföförande med att allvarligt vädja till regeringen om snabba åtgärder för att hindra en katastrof innan det blir för sent. Sådana snabba åtgärder måste till, men detta utesluter naturligtvis inte att man överser de framtida förutsättningarna för det svenska fisket. Det förstnämnda måste ske. Det sistnämnda bör komma till stånd. Herr talman! Vad jag här har sagt kan kanske tolkas som ett nödrop. I så fall har det tolkats rätt. Det är ett nödrop som förmedlas från en yrkeskår, som satt en ära i att klara sig själv men som av orsaker som den inte själv bär skulden till har råkat in i verklig fara.

Herr talman! Det kan inte betraktas som något stilbrott att efter herr Åbergs anförande om västkustfiskarna nu föra ett par kyrkliga frågor på tal. På den kyrkliga fronten har som bekant de senaste månaderna hänt en hel del, som vi i riksdagen har anledning att notera. Det gäller frågor som vi förr eller senare har att ta ställning till. Det stora ekumeniska kyrkomötet i Uppsala kom att demonstrera en samling och sammanhållning mellan skilda kyrkor på ett sätt som man väl inte hade vågat hoppas. Nu är det klart att ekumenik inte bara är stora mötesproklamationer, utan framför allt något som måste realiseras på det lokala fältet, och där återstår att se vad som kan ske. Men det är för oss politiker sensationellt nog att ledare för skilda kyrkor kan komma överens och samverka. Där har förvisso våra ledare för politiska partier ett och annat att lära. Liksom kyrkoledare ser sina samfund som ett arbetslag i en helig allmännelig kyrka, borde också politiska ledare se sig själva och sitt partifolk som arbetare på ett och samma samhällsbygge. Men här tryter inspirationen — och ibland kanske också kärleken till saken — för politikerna. En central fråga på Uppsalamötet var u-landshjälpen och kyrkornas ansvar för denna. Den frågan kom fram i många sammanhang och väckte stor uppmärksamhet i TV och press. Man konstaterade med förvåning att kyrkorna här var före politikerna, visade sig radikalare på ett sätt som åtminstone svenska tidningar inte upptäckt förr. På denna punkt, skriver docent P. O. Ahrén, betydde Uppsala 68 uppenbarligen en förnyelse för världskyrkorådet och dess medlemskyrkor. Klart och direkt uttalas kyrkornas ansvar för vad som händer också politiskt.

Kyrkornas världsråd bör enligt samma rapport i samarbetet med den romerska kyrkan använda sitt inflytande för att minska rustningskostnaderna och överföra de inbesparade beloppen till utvecklingsarbete. I fråga om den enskilde kristne heter det, att till hans kallelse hör att känna till fakta om de fattiga länderna och att satsa sina resurser, sig själv och sina tillgångar i kampen för människovärde, frihet och rättvisa.

De svenska kyrkosamfunden representerar utan tvivel det största åsiktsblocket i vårt land. Åsikterna är väl inte på alla punkter lika, men i det här refererade avsnittet är enhetligheten uppenbarligen stor. Vi bör, ärade kammarledamöter, se till att vi bättre än hittills motsvarar de många människornas mening om en vidgad verksamhet till förmån för nödens folk. Mycket annat skulle kunna anföras från Uppsalamötet. Jag skall inte göra det eftersom det är långt lidet på debatten, utan jag skall säga ett par ord om det kyrkomöte som hölls i denna sal för en tid sedan och som också gav anledning till en och annan tankeställare. Denna mycket representativa församling består till en del av en folkvald grupp kyrkliga förtroendemän och till en annan del av en grupp utvald på annat sätt. Den representerar den största sakkunskap vi besitter i det här landet när det gäller kyrkliga frågor. Detta kyrkomöte antog utan votering ett långtgående reformprogram som skisserade en effektiviserad kyrkoorganisation, väl anpassad efter den moderna tidens krav och människornas behov. En överväldigande majoritet — 80 ledamöter mot 16 — enades om att dessa reformer väl kunde genomföras utan att bandet med staten behövde klippas av. Detta ställningstagande synes mig vara ett uttryck för framstegsvänlig politik. Man bevarar det som är värt att bevara och reformerar resten. Det kan verka mer radikalt att inte behålla något av det gamla, men kastar man ut barnet med badvattnet gör man obestridligen alltid en förlust.

Jag betraktar kyrkomötesopinionen som ett mycket vägande inlägg i den fortsatta debatten om kyrka—stat, om man nu vill stå fast vid sitt generösa bud i utgångsläget: att ge den svenska kyrkan goda arbetsvillkor.

Herr talman! Jag skall inte göra några valkommentarer och inte heller några långrandiga utläggningar i olika frågor — det är endast ett par vädjanden jag ville framföra i detta fall till ett par statsråd. Först skulle jag dock vilja säga något med anledning av att en talare i gårdagens debatt trodde sig veta, att jordbruket skulle vara den stora boven i miljöförstöringsdramat. Talaren syftade bl.a. på befintliga siloanläggningar inom jordbruket. Det förnekas inte att här har brustit en del, men att nära nog generellt ge jordbruket skulden för de allvarliga vattenföroreningarna är väl ändå att helt skjuta över målet. Jag tror i stället att jordbruket och dess folk har betytt mycket för vår naturvård och vidmakthållandet av platser, öppna för människor, som vill ut i naturen under våroch sommarmånaderna. Måhända kan det bli mer bekymmersamt att klara detta framöver, om jordbruksnedläggningarna skall fortsätta som hittills. Hela vår miljöpolitik är så omfattande att vad som fordras är helt andra insatser än ensidigt kverulerande — vad som behövs är en samverkan mellan alla krafter för att lösa miljöfrågorna och komma till rätta med hotet, inte minst mot vår vattenförsörjning. Hela den moderna tekniken och tätortsbildningarna är samverkande orsaker till föroreningarna av våra vattendrag. Det fordras krafttag med mycket stora investeringar, innan hotet på grund av dessa föroreningar är undanröjt. Med anledning av 1967 års riksdagsbeslut om det framtida jordbruket, har lantbruksstyrelsen — utfärdat = tillämpningsföreskrifter som, såvitt jag kan be döma, innebär en skärpning i förhållande till riksdagsbeslutet. Detta har gjort att lantbruksnämnderna, om de strikt följer dessa föreskrifter, måste vara ytterst restriktiva vid behandlingen av ansökningar om beviljande bl.a. av statlig lånegaranti för inre rationalisering. Det finns exempel på att jordbrukare, som sökt rationaliseringslån för ombyggnad av befintlig ladugårdsbyggnad till modernt svinstall, fått ansökan avslagen med den motiveringen att åkerarealen har varit för liten. Såvitt jag vet skall sådant inte inverka på beviljande av investeringslån. Samtidigt beviljas statlig lånegaranti till miljonbelopp eller rent av för många miljoner till animaliefabriker för producering av fläsk. Jag anser att detta är ett bevis på att dessa föreskrifter är stelbenta. De erfarenheter som vunnits talar utan tvekan för en omskrivning av de utfärdade tillämpningsföreskrifterna. Då kanske också de mindre jordbrukarna skall kunna få möjlighet att få hjälp för att vidta behövliga åtgärder. Vad jag sålunda i detta sammanhang helt kort vill framföra till jordbruksministern är att han måtte medverka till en omskrivning och en uppmjukning av de föreskrifter som utfärdats med anledning av 1967 års riksdagsbeslut om jordbrukets framtid. Jag tror mig veta att statsrådet Holmqvist kan medverka till en ändring av dessa tilllämpningsföreskrifter, vilket sålunda skulle kunna innebära förbättrade möjligheter att utveckla det svenska jordbruket. Mitt andra ärende, herr talman, gäller statsrådet Lundkvist i hans egenskap av kommunikationsminister. Jag skall inte efter denna långa debatt på något sätt analysera vårt vägnäts beskaffenhet, som är alltför känd och som det också många gånger i olika sammanhang talats om i denna kammare. I stället vill jag framföra en hemställan till kommunikationsministern.

Här kan det nämligen göras ganska stora förbättringar till rimliga kostnader. Jag vill starkt understryka att i synnerhet beträffande de vägar som utgör matarleder till riksvägar och de stora genomfartslederna är ett förbättrat underhåll i högsta grad aktuellt på många platser i vårt land. Det torde väl nu finnas anledning att använda bilskattemedlen i dess helhet till vägarna och därmed samanhängande arbeten. I nuläget, då arbetsmarknaden ropar efter sysselsättningsmöjligheter, torde det vara ett utsökt tillfälle att — i motsats till vad som varit fallet tidigare år — använda de influtna bilskattemedlen i sin helhet till det avsedda ändamålet. Herr talman! Det var dessa två vädjanden som jag helt kort ville framföra i denna remissdebatt. Helt naturligt har jag den innerliga förhoppningen att vederbörande statsråd tar dem under övervägande.

Herr talman! Jag kan förstå den kammarledamot som häromåret, då han som en av de allra sista talarna i en remissdebatt äntrade denna talarstol, hävdade att han kände sig som en Vasaloppsåkare som stakade i mål som jumbo. De stora kanonerna har för länge sedan under folkets jubel och inför en fulltalig press gått i mål och medelmåttorna duggar in, på sin höjd påhejade av sina allra närmaste. Så här i debattens slutskede skulle det kanske vara lockande att tillförsäkra sig kammarens gunst genom att helt enkelt stryka sig på talarlistan. Men jag gör inte detta, av den anledningen att det finns problem som jag anser så väsentliga att de bör bli föremål för påpekande även i debattens elfte timme. Det råder inga delade meningar om att politikerns uppgift är att skapa ett bättre samhälle och att de åtgärder som vidtas måste syfta till att förbättra situationen, i första hand för människor som av en eller annan anledning har det svårt. Samhället satsar också stora belopp för att förbättra förhållandena för just denna kategori av människor. Hela den sociala verksamheten syftar just till att skapa ett samhälle i vilket ingen människa skall behöva lida nöd och i vilket den som i ett eller annat hänseende är svag skall få hjälp att klara sin situation. Genom att ständigt förbättra pensionsförmånerna har vi strävat efter ekonomisk trygghet för människor som på grund av ålder inte längre kan delta i produktionen. Genom mödrahjälp och en utbyggd barnavård vill vi tillförsäkra barn och ungdom en så långt möjligt lycklig uppväxt. Genom en utbyggnad av skolväsendet ger vi i dag skolungdomarna en start som skall göra det möjligt för dem att bättre rustade än forna tiders ungdom gå ut i förvärvslivet. Samtidigt som vi kan konstatera att människorna i vårt samhälle får en ökad ekonomisk trygghet måste vi emellertid med beklagande iakttaga att den primära tryggheten till liv och egendom sannerligen inte har ökat i takt med välståndsutvecklingen. Man kan numera knappast öppna en dagstidning, koppla på radio eller TV utan att få vetskap om illgärningar som har begåtts. Dråp och rån hör tyvärr i mycket hög grad samman med det samhälle som vi i andra hänsenden har anledning att vara stolta över. För många äldre, vilka vi tillförsäkrar en ekonomisk trygghet, har denna utveckling kommit att innebära att de av rädsla för omvärlden måste leva ett mer eller mindre isolerat liv, utan möjlighet att tillgodogöra sig den service som deras förbättrade ekonomiska förutsättningar i annat fall skulle kunnat ge utrymme för. Kvinnor och barn utsätts för våldshandlingar i sådan omfattning och med sådan grymhet att man har svårt att förena detta med uttrycket »en civiliserad värld». Den tilltagande brottsligheten, som särskilt markeras genom ett ökat antal våldsbrott, är ett symptom på att det är något fel på samhällsutvecklingen. Det borde rimligtvis i stället vara på det sättet att i ett samhälle där ingen behöver lida direkt nöd skulle det heller inte finnas någon anledning att med våld beröva någon hans egendom, än mindre för snöd vinnings skull slå ihjäl sin nästa. Sedan polisväsendet förstatligats har det på vissa områden skett en betydande upprustning, men åtgärderna har ändå inte varit tillräckliga. Viktigare än kanske något annat samhällsproblem är just nu att tillförsäkra människorna trygghet till liv och egendom. Om man inte från samhällets sida med kraft ingriper kommer den nuvarande trenden för brottsutvecklingen inte att kunna brytas. Vi har för övrigt inte råd rent ekonomiskt att låta den nuvarande utvecklingen fortsätta. Det måste under alla omständigheter vara nationalekonomiskt riktigare att satsa på en utbyggnad av polisväsendet än att tvingas ta de stora kostnader som den ökade brottsligheten medför. Vi har tidigare i höst behandlat detta frågekomplex i denna kammare, och vid det tillfället angav justitieministern som sin åsikt att den svenska poliskåren var av så hög klass att den förmodligen hörde till de främsta i världen. Jag har ingen anledning att betvivla den uppgiften. Jag hyser personligen den största respekt för de betydelsefulla insatser som göres från polisens sida. Men det förefaller mig orimligt att den svenska poliskåren skall vara så arbetsbelastad att den inte kan upprätthålla den ordning som medborgaren bör kunna kräva av samhället. Från polishåll har det vid flera tillfällen deklarerats, att om man tillnärmelsevis skall kunna komma till rätta med ökningen av våldsbrotten måste man göra väsentliga förstärkningar på personalsidan hos polisen. Då man dagligen kan bevittna brottsutvecklingen måste man fråga varför inte regeringen kan tillmötesgå de krav på förstärkningar som man framfört från polisen. Det räcker emellertid inte med bara personalförstärkningar. Det måste också ske en mentalitetsförskjutning hos hela svenska folket. I stället för att motarbeta polismyndigheten bör det vara naturligt att hjälpa till där så är möjligt. Vi måste göra klart för svenska folket att lagar och polisväsende är till för den enskilde individens trygghet samt att det är en medborgerlig plikt att se till att brottslingar inte skyddas genom någon felaktig uppfattning att det skulle råda missförhållanden mellan polisen och den enskilde. Om samhället inte lyckas med uppgiften att säkerställa individens trygghet till liv och egendom, så misslyckas samhället med en av sina mest angelägna uppgifter. Och till vad nytta har vi skapat ett samhälle med hög levnadsstandard, om människorna i detta samhälle måste leva i skräck för att utsättas för våldsdåd?

Herr talman! Ni har kommit för sent, har man sagt till oss som velat bevara Gauto och Vindelälven. Det statliga verket hade redan lagt ut ett tjugotal miljoner kronor på projekteringsarbeten, och därför måste älven byggas ut. Men riksdagen ville inte tro detta, utan skrev att utbyggnaden icke längre var aktuell. Man trodde att debatten därmed skulle vara över för en tid. Debatten har emellertid visat sig vara outtröttlig, och en del nya initiativ som tagits under den senaste tiden har förbryllat mig något. Det är inte klart hur det skall bli, och Gautodalen hålls ännu på sträckbänken. Adolfströms invånare vet inte om deras hem skall sättas under vatten eller inte. Jag fick för ett par veckor sedan ett telefonsamtal från en ung bonde i denna by. Han ringde mig efter att på den lokala radion kl. 13 samma dag ha hört berättas om en resa som hade gjorts längs Vindelälven. Dennas övre lopp var då snötäckt och delvis redan isbelagt. Han var mycket fundersam över att resan hade avbrutits långt innan man hade kommit upp till Gauto och Adolfström, enligt uppgift i trakten av Sorsele. I pressen kunde man sedan läsa om att det hade förrättats likbesiktning av Vindelälven. Var Vindelälven ändå redan död? Ja, vad skulle han tro? Man måste sätta stora frågetecken inför anledningen till en flygresa vid denna tid. Vad kunde motivet vara för den gjorda snabbesiktningen, och varför fick resan denna sträckning? Den gången sades det att vi var ute för sent. Nu sägs det att vi är ute för tidigt. Ja, då det gäller Kaitumälven och Sjaunja. Irriterat har generaldirektören för kungl. vattenfallsstyrelsen sagt att en debatt har börjat i otid. Man lägger visst ut en halv miljon kronor för projektering av en tunnel mitt inne i Sjaunja fågelreservat. Är det då för tidigt med en debatt? Nej. Känner vi inte hotet? Många medborgare i vårt land har reagerat mot Gautoprojektet. Nu anar de inte alls, att ett nytt område har kommit i farozonen, nämligen en del av det Sverige, vars värde oavbrutet stiger i en förorenad och bullrande värld, en del av Sverige där också viltet och floran är hotade. Jag vill med mina ord här i dag försöka göra något för att fästa människornas blickar på det företag som synes vara i gång. Det är sant att överläggningar ännu pågår samt att utredningar och kalkyler görs. Är det då för tidigt att varna för förödelsen? Med den erfarenhet vi har från vad som har skett och med tanke på Vindelälven och de delar av Stora Sjöfallets nationalpark som redan ligger djupt under vatten svarar jag nej. Det är inte för tidigt, speciellt om man därtill betänker tidpunkten för denna projektering. Vi 1ever i en tid då elkraften med fördel utvinns på annat sätt och på annat håll. Skall Vattenfall bara för att motivera sitt jättehus i Vällingby och för att behålla alla sina anställda i tätorten Stockholm fortsätta att expandera i utbyggnader av vattenkraft i det oändliga tills varje vattenfall är utbyggt? Är det dags att lägga pengar i en projektering av Kaitum för att vinna, som det har sagts, en miljon kilowatt, som kan vinnas billigare och utan naturskadande ingrepp på annat sätt? Statsministern sade här i går att vårt land är ett rikt land. Han citerade ur Se, att det var svårt att övertyga Ssvensken, som satt i sin bil och körde ut till sommarstugan, att det kan gå illa för oss. De flesta av oss har det bra. Har vi då inte råd att skona naturen? Skall detta rika Sverige för att ordna sysselsättning åt några människor vara tvingat att skövla dessa områden i norr? Det är ju också sagt att sysselsättningen inte är så skrämmande dålig här i Sverige, om man ser relativt på den. Den kan vara värre på andra håll. Den arbetsmarknadspolitik som bedrivs är ju av det måttet och den karaktären att ingen behöver vara orolig. Skall det då inte finnas andra åtgärder att tillgripa än en utbyggnad av vattenkraften? Jag skall avsluta mitt anförande med att ge några citat ur pressen och något kommentera dem. I Fritt forum i Svenska Dagbladet den 11 augusti i år står: »Om Vattenfalls projekt i Sjaunja skulle bli verklighet får vi bära det tunga ansvaret för att ha dödat Europas sista vildmark. —— — Projektet innebär att en 13 km lång tunnel dras genom de jungfruliga myrområdena från Kaitumälven till Satisjaure vartill kommer ett omfattande vägnät. — — — Nu är det dags att försöka stoppa ett naturförstöringsprojekt av samma stora dimensioner som det vilket hotar Vindelälven. —— — Tidigare har Vattenfalls projekt till största del omfattat områden som redan varit kulturpåverkade genom bebyggelse eller odling. Nu däremot vänder man sig mot ett land i total avsaknad av vägar och permanentbebyggelse. Därigenom =<:drabbar man en fauna som för sin existens är helt beroende av total avskildhet från människan. —— — Den föreslagna vägen i anslutning till Vattenfalls tunnel skär med precision rakt genom tre bon som de senaste åren varit bebodda av kungsörn. Denna olyckliga slump visar hur rikt området är ur fågelsynpunkt. ——— Sjaunja är levande, fyllt av tusentals andfåglar. Sångsvanarnas rop rullar över en ödemark där dvärgbeckasinernas spel ligger som ett ogripbart, långt bortifrån kommande smatter.» Allt detta löper nu risk att förstöras. Är det verkligen nödvändigt? I samma tidning skriver den 13 november Nils-Erik Landell under rubriken »Vattenfall i vildmarken» bl.a. följande: »Om en tunnel nu kommer att dragas från Kaitumsjöarna kommer den uppenbarligen att med nödvändighet skära Sjaunja. När nu Vattenfall hela tiden har räknat med att tunneln måste gå genom Sjaunja kunde man först ha avvaktat naturvårdsverkets undersökning av och utlåtande om Sjaunjas naturvärden. Blir tunnelbyggnaden inte av är ca 500 000 kronor bortslängda. Slutligen måste slås fast att vi helt kan avstå från intrången i Sjaunja — ett litet kärnkraftverk skulle mer än väl kunna ersätta hela Sjaunjaprojektet. Vår expanderande energiförbrukning kräver ändå kraft motsvarande ca tre Kaitum-Sjaunjaprojekt per år. Varför inte spara Sjaunja då och i stället ta kraften från kärnkraftverk, som kan 1okaliseras i bebyggda områden där ingen nämnvärd naturförstörelse sker? Våra sista vildmarker behövs — både för oss och för resten av Europa.» Jag vill framhålla att just detta är viktigt att minnas, nämligen att vi inte ensamma är ägare till Norrland — de stora vildmarkerna. Det är svensk mark, men det är också internationellt angeläget att vi har dessa lungor kvar. Om Kaitumexpeditionen sommaren 1968 skriver Erik Fridén, som var ledare för den botaniska expeditionen: »Tar man hänsyn till de grundläggande faktorer som geologiska, kvartärgeologiska, hydrologiska och klimatiska förhållanden tillsammantagna utgör för vegetationens utbildning och fördelning över hela området framstår växtvärlden inom Kaitumdalen som helt enastående. Lägger man därtill landskapets orördhet och ett som en följd av de ekologiska förhållandena ovanligt rikt djurliv får denna mångfacetterade fjälldal med sina sjösystem ett naturskyddsvärde helt i klass med Padjelanta och Vuojatädno. Därmed har denna hittills föga beaktade fjälldal — vars like jag aldrig sett inom Skanderna — som naturskyddsobjekt ryckt upp i internationell klass.

i år heter det att trakten kring Kaitumsjöarna är ett unikt botaniskt område. Författaren skriver: »Här väntade jungfruliga marker, i det närmaste okända såväl floristiskt som växtgeografiskt.» I samma nummer av Forskning och Framsteg står det under rubriken »Vad händer med Kaitum och Sjaunja?»: »Vi närmar oss gränsen för vad som med anspråk på lönsamhet är utbyggbart i fråga om vattenkraft. Värmekraften är på plats, ännu mest baserad på olja, snart på kärnenergi. Vilket omdöme kommer då att fällas om de vattenutbyggnader som hädanefter blir beslutade? Vattenutbyggnad innebär investeringar, i här avsedda fall av enorma mått. Investeringar är sällan så bra att det inte finns folk som tycker att de borde gå till andra ändamål. I synnerhet när det inte bara är pengar som går åt utan också tillgångar av annat slag, såsom primära naturvärden, som aldrig kan ersättas.» Får jag kommentera också detta och säga, att det gripande och anmärkningsvärda är att det inte går att ersätta vad som här förstörs. Mina fäder högg på baggböleriets tid ut fina skogar, och man har klandrat dem för det, men skogarna kunde växa tillbaka och bli vad de en gång var. Det går däremot aldrig att återställa en skövlad älv eller ett skövlat område sådant som Sjaunjamyren. Låt mig också citera tidningen Arbetet, som den 12 november i år under rubriken »Gauto och Kaitum» skriver: »En gammal skrivelse till dåvarande statens naturvårdsnämnd bör ej glömmas bort. Undertecknare var en stor del av befolkningen i byarna invid det planerade regleringsmagasinet Gautojaure i Arjeplogs socken och skrivelsen dagtecknades den 3 augusti 1965. De protesterade i första hand mot utbyggnaden av Långforsen i nedre delen av Vindelälven. Detta kunde bara bli inledningen till en fortsatt utbyggnad, som skulle ödelägga den 200-åriga byg den i Bäverholmen, Adolfström, Gautosjö och Vejenäs. Undertecknarna sade sig helt och fullt stödja de krafter, som verkade för att skydda Vindelälven från vattenkraftsexploatering. Värdet av en orörd natur befinner sig i en stigande kurva, samtidigt medför den tekniska utvecklingen att värdet på outbyggd vattenkraft sjunker för varje år som går, argumenterade man.» Jag har flera gånger — det kan man se i kammarens protokoll — tagit upp denna skrivelse och hävdat att den inte får glömmas bort. Nu är det kanske för sent att göra någonting, menar tidningen, men någonting annat är i görningen, nämligen det som skall hända med Kaitumälven. Tidningsartikeln slutar med orden: »En hel del går ej att stoppa. För sörlänningar, som är mindre hemma i områdets geografi men som bör ha chansen att en dag personligen bekanta sig med den, räcker det kanske att konstatera, att Kaitumsjöarna är ett område med unika naturvärden. De borde ännu kunna räddas. Det är bara en föråldrad värdeskala, som kan motivera de nu planerade felinvesteringarna. Gauto och Kaitum måste räddas.» Tidningen har rätt. Det är en föråldrad värdeskala. Jag tror emellertid ändå att det finns ett visst hopp i dag, om vi alla gör vad vi kan för den goda saken. En arbetsgrupp har tillsatts och arbetar med planerna för Kaitumälvens utbyggnad, och det sägs — jag har fått den upplysningen — att »innan Vattenfall tar slutlig ställning till om projektet skall föreslås bli realiserat, ämnar Vattenfall avvakta resultatet av arbetsgruppens fortsatta handläggning av ärendet och därefter följande överläggning med naturvårdsverket, domänverket och länsstyrelsen i Västerbottens län». I det läget anser jag det viktigt att alla som förstår vad frågan gäller gör sin röst hörd till förmån för Sjaunja, för Kaitumälven, för denna vildmarks orördhet och integritet.

Herr talman! Många och viktiga frågor har i denna långa debatt aktualiserats och debatterats. Mycket har sagts i väsentliga ting, men lika mycket har inte blivit sagt i lika väsentliga ting. De mänskliga samlevnadsfrågorna kommer redan från början alltför mycket i skymundan i den stora debatten här i riksdagen. Skall den mänskliga samlevnaden fungera på ett tillfredsställande sätt måste alla ha respekt för gemensamma regler, respekt för medmänniskans liv, egendom och åsikter. Här finns det allvarliga brister i vårt land. Men låt mig så här i slutet av debatten ta upp en fråga av utrikespolitisk karaktär. Vid samma tid förra året ställde jag i en interpellation en fråga till utrikesministern angående religionsförföljelse i vissa länder. I min interpellation framhöll jag att företrädare för vårt land i olika sammanhang har givit uttryck för det svenska folkets solidaritet med de mänskliga rättigheterna såsom dessa är utformade i FN:s stadga. Analogt med dessa solidaritetsförklaringar reagerar vi mot ofrihet och förtryck varhelst det förekommer. Vi har protesterat mot bl.a. rasförtryck i Sydafrika, mot militärregimen i Grekland, mot förhållandena i Vietnam och Tjeckoslovakien, för att nämna några exempel. Trots alla strävanden att eliminera brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer dagligen övergrepp mot enskilda människor och folkgrupper i olika delar av världen. Till dessa övergrepp hör den förföljelse av de kristna som äger rum i Sovjetunionen. Enligt ett dokument, som Slaviska missionen översänt bl.a. till generalsekreterare U Thant, sitter där ett mycket stort antal människor i fängelse för sin tros skull. Dessa människor har deltagit i bönemöten som anordnats av s.k. icke-registrerade församlingar och som därför betecknas som illegala sammankomster. Myndigheterna har endast tilllåtit registrering av cirka tredjedelen av de befintliga religiösa församlingarna. En mängd processer förs nu över i stort sett hela Sovjetunionen, varvid religiöst verksamma människor anklagas för ledande av och aktivt deltagande i illegala möten, spridande av religiös litteratur och förledande av minderåriga. De troende anklagas för det sistnämnda, om deras barn deltagit i ett evangeliskt möte. Nu har det kommit ytterligare ett brev från de anhöriga i Sovjetunionen. Detta brev, som är daterat den 11 augusti i år, kommenterades denna månad i tidningarna och i TV-Aktuellt. I brevet, som är ställt till generalsekreterare U Thant, skriver de anhöriga: »Förra året sände vi Er detaljerade brev om förföljelser mot de troende i EHB , som bor inom SSSR:s territorium. Vi har hittills inte fått något svar. Det var Herrens vilja, att FN förklarade år 1968 såsom det internationella året för de mänskliga rättigheterna, till 20-årsjubileet av att den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs. Såvitt vi känner till måste varje land i samband med detta anpassa sin lagstiftning till överensstämmelse med deklarationen och garantera den personliga friheten, inklusive religionsfriheten. Nu går den åttonde månaden av detta omtalade år mot sitt slut, men samtidigt har antalet fångar, som hålls arresterade för att de predikar Guds ord i SSSR, och deras villkor i fängelserna inte förändrats. I stället för dem som avslutar sin straffperiod fylls fängelserna på nytt med andra. Under det gångna året fylldes EHB:s fånglista på med mer än 30 fångar, och det betyder att åter hundratals barn gjorts föräldralösa. För oss förflyter det internationella året för de mänskliga rättigheterna med nya, förstärkta förföljelser. Man skingrar fredliga gudstjänster, troende som deltar föreläggs böter och döms till 15 dygn utan mat, man tar barnen från de troende för att de uppfostras religiöst och vid razzior beslagtar man andlig litteratur. Vi kan inte beskriva alla våra lidanden. För att vi inte skall tala utan bevis och inte upprepa oss, fogar vi till detta brev ett extra meddelande, som vi sänt till vår regering. Av det framgår klart vad det är som försiggår i vårt land, där man arbetar för att fysiskt förinta en stor grupp troende. Vi ber Er till oss meddela resultatet av vår petition till Er, och även huruvida överenskommelsen om de mänskliga rättigheterna gäller för oss.

Det senare årets händelser i Tjeckoslovakien har klart visat hur det är ställt med friheten på olika områden. Det har kommit till min kännedom att Slaviska missionen med anledning av nämnda dokument skrivit ett brev till vår statsminister. Det skulle vara intressant att få veta om statsministern svarat eller kommer att svara. Statsministern har visat stort intresse för de grupper som aktualiserat orättvisor i olika länder världen över. Om ingenting händer har man anledning att ställa frågan: Är kristendomen så kon troversiell och besvärlig i vårt land att regeringens ledamöter inte vill ta upp denna sak och i berörda instanser påtala den religionsförföljelse som förekommer?

Båda talarna framförde kritik och gjorde gällande att rationaliseringskungörelsen icke skulle stå i överensstämmelse med riksdagsbeslutet. Detta är alldeles felaktigt. Ett mycket långvarigt och noggrant arbete nedlades på den rationaliseringskungörelse som utfärdades, och den följer självklart det beslut som riksdagen fattat. Vidare fanns två företrädare för jordbruket med i lantbruksstyrelsen när beslut fattades om tillämpningsföreskrifterna, och de hade ingenting att erinra mot dem. Herr Hansson i Skegrie menar att småjordbruket satts i strykklass enligt tillämpningsföreskrifterna. Lantbruksstyrelsen gjorde en undersökning av vad som hade skett under det första halvåret 1967. Det visade sig därvid att huvudparten av rationaliseringsstödet gått till familjejordbruk. Nu har lantbruksstyrelsen gjort en ny undersökning som gäller hela året 1967, och av denna framgår att tendensen från det första halvåret består; det är i första hand familjejordbruk som fått stöd. Tillämpningsföreskrifterna skall så småningom ses över från teknisk synpunkt — den materiella innebörden kan naturligtvis inte ändras annat än genom en ändring av riksdagsbeslutet. Lantbruksstyrelsen har nu anmodat RL, Lantbruksförbundet och lantbruksnämnderna att meddela, om de från teknisk synpunkt har någonting att erinra mot tillämpningsföreskrifterna. Därefter skall lantbruksstyrelsen ta ställning till frågan om en ändring bör komma till stånd. Jag avslöjar ingen hemlighet om jag säger att det redan från vissa län som man kan betrakta som rena småbrukarlän har meddelats att tillämpningsföreskrifterna varit väl avpassade och sammanfallit med det beslut som riksdagen fattade. Jag kan inte förstå varför herr Hansson i Skegrie och herr Persson i Heden envist vidhåller att tjänstemännen ute på fältet inte skulle följa riksdagsbeslutet. Självfallet gör de det. Ni har möjligheter att se till att så är fallet genom representanter i lantbruksnämnder och i lantbruksstyrelsen. Vill ni ha en ändring till stånd måste den göras genom riksdagsbeslut och inte via tillämpningsföreskrifter. Låt mig till sist säga till herr Hansson i Skegrie som ständigt och jämt återkommer till frågan om fläskfabrikerna — om vi nu skall kalla dem så — att endast en sådan fabrik har fått ett, säger ett, statligt lån på 4 miljoner kronor på ett helt år. Jag vill minnas att ett stort äggproducerande företag för ett par dagar sedan fick avslag på sin framställning om garantilån på grund av marknadssituationen med det stora överskottet på ägg. Herr talman! Jag lovade att tala i endast fem minuter och jag vill sluta med att säga att innan herrarna går upp i talarstolen och slungar ut anklagelser, vore det lämpligt att ta kontakt med lantbruksstyrelsen, som gärna står till förfogande för att visa hur föreskrifterna tillämpas.
Herr talman!

Jag tror inte att vi är ute i ogjort väder. Om jag minns rätt yttrade statsminister Erlander under valrörelsen att det kan möjligen vara behövligt att ompröva och omskriva dessa tillämpningsföreskrifter till rationaliseringskungörelsen; och han bör väl vara lika god talesman för regeringen som herr Persson i Skänninge. Herr Persson säger att tillämpningsföreskrifterna är väl avpassade för de olika länen. Jag tog i mitt anförande upp ett exempel som visar att så förvisso inte är fallet. Jag tror att detta exempel räcker och jag skall inte ta upp tiden ytterligare med att kommentera detta. Jag förutsätter att herr Persson i Skänninge lyssnade till mitt första inlägg och alltså vet vad som berördes. Sålunda: herr Perssons inlägg visar mycket bra att det behövs nya tillämpningsföreskrifter. Jag skall till sist erinra om, att under jordbruksdebatten framfördes, speciellt i jordbruksutskottet, den synpunkten att jordbruket i vårt land skall bygga på familjejordbruket. Man sade också ifrån att familjejordbruket under en avsevärd tid framöver skall vara det dominerande i svensk jordbrukspolitik. Det exempel jag gav i mitt inlägg talar dock ett rakt motsatt språk.